Fru talman! Det är nödvändigt att vi får så lika regler som möjligt i de olika företagsformerna, dvs. i bolag och i enskild näringsverksamhet. Det är också viktigt att småföretagen under den förra borgerliga regeringens tid fick sänkta skatter. Den stora skattesänkningen var att en del av den intäkt som berör själva avkastningen på det kapital man har satsat kan beskattas i förvärvskällan kapital. Man har också fått möjlighet att kunna generera egna pengar i företagen med lågbeskattning på expansionsmedlen. Det är klara fördelar för småföretagen. När skattesystemet ändras i vissa avseenden är det alltid litet problem i inledningen. Men jag har själv praktiserat litet grand med min egen deklaration, och jag tycker inte att det har varit några större problem att kunna utnyttja det system som vi har beslutat om här på ett tillfredsställande sätt.
Fru talman! Det viktigaste i beskattningen för småföretag är enkelhet. Alla de småföretagare som deklarerar på en vanlig N1-blankett, eller en låg omsättning på en N2-blankett, är betydligt mer hjälpta av att själva kunna göra sin deklaration och inte bli tvingade att använda sig av revisorer, som tar ganska höga arvoden. De flesta av dessa riktigt små företagen har inte behov av expansionsmedel. De använder sitt företag i sin verksamhet ungefär som en anställd, dvs. de tar ut lika mycket pengar ur verksamheten som verksamheten genererar. Det är alltså inte i första hand fråga om en förmögenhetsuppbyggnad. De vill ha ett enkelt system så att de snabbt och på ett överskådligt sätt kan få grepp om sin egen och företagets ekonomi. Låt bestämmelserna om expansionsmedel finnas för ett antal andra. Men reglerna om expansionsmedel är till förtret för de riktigt små företagen. Enkelhet är det viktigaste. Likställdhet mellan olika juridiska företagsformer kan komma i andra hand i det läget.
Fru talman! Det är inget fel att vi har dessa bestämmelser. Det är fritt för skattebetalarna och företagarna att använda de olika möjligheter som finns när det gäller expansionsmedel och att beskatta en del av intäkten i form av kapital. För de små företag som Per Rosengren talar om, som inte behöver använda expansionsmedel, är detta ju inget problem. Det finns inga svårigheter på N1-bilagan i det avseendet. Därför innebar den borgerliga regeringens beslut och förslag i det här avseendet mycket gynnsamma skattefördelar för småföretagen. Det är viktigt att de får vetskap om att detta skall finnas kvar långsiktigt. I mitt inledningsanförande poängterade jag att man inte skall återinföra sådant som är negativt för småföretagen när det gäller rättssäkerheten. Det var detta jag påpekade. Om det i övrigt, när man får ytterligare erfarenheter av bestämmelserna, finns några enskilda detaljer i redovisningen som behöver ändras kan det finnas möjligheter till det.
Fru talman! Detta har inneburit en stor blankettproblematik för småföretagarna. Lägger man därtill problemet med räntefördelningen och vilka effekter det kommer att få i framtiden vet jag inte om det är så särskilt lyckat. Där finns det också väldigt stora problem för just småföretagen. Vi får se vad det kommer att bli av det i slutänden. De vet inte själva i dag vad den negativa respektive positiva räntefördelningen kommer att innebära och hur hårt man kommer att se på det i förlängningen. Nu har man ett grundbelopp på 50 000, men anta att det går litet sämre för dem ett år. Då blir de tvingade att plocka fram detta som en form av negativ räntefördelning. Det är inte heller att gynna dem som har likviditetsproblem i sin verksamhet.
Fru talman! Per Rosengren säger att han över huvud taget inte förstår varför vi tar upp detta med preliminär F-skatt och särskild A-skatt i det här betänkandet. Han säger att det inte är några problem. Jag har mycket stor respekt för Per Rosengrens kunnande i dessa frågor. Han har ju sysslat civilt med detta också. Det är fel av honom att påstå att han inte förstår det här. Han förstår det säkert mycket väl. Han har ju själv i repliken till Karl-Gösta Svenson deklarerat vad hans parti har för syn i de här frågorna. Han säger att likställdheten skall komma i andra hand. För oss är enkelhet och likställdhet i beskattningen precis lika högt prioriterade. Det är därför som vi vill ha den här likställdheten, och det därför som vi i Centern driver dessa frågor och har tagit upp dem i det här betänkandet. Så enkelt är det, Per Rosengren.
Fru talman! Den preliminära F-skatten och den preliminära särskilda A-skatten har ingenting med likställdheten att göra, Agne Hansson. Det är taxeringsregler som har med likställdheten att göra. Att man preliminärt betalar in skatten enligt ett visst system har inget med likställdheten att göra. Man kan t.ex. betala in 110 % av vad man betalade året eftersom det normalt sett sker en utveckling som gör att omsättningen och vinsterna ökar, alltså blir det nästa år en litet högre beskattning i kronor räknat. Det är därför man preliminärt lägger på detta. Men om jag som enskild företagare redan i januari säger att jag inte kommer att få någon högre omsättning och att min vinst kommer att ligga kvar på samma nivå som förra året kan jag skicka in en lapp där jag i stort sett fyller i mina identitetsuppgifter och skriver att min beräknade inkomst kommer att vara densamma. Då får jag en ny preliminär skatt. Det är inga problem. Det har ingenting med likställdheten att göra. Samma sak gäller för F-skatten för aktiebolag. De får också en viss uppräkning år för år. Men det värsta som kan hända i sammanhanget är faktiskt om man har betalt in för litet skatt och får en kraftig kvarskatt i december året efter. Då får dessa företag likviditetsproblem som de oftast inte klarar av, och då hamnar de hos kronofogden. Sedan är de inne i ett mycket negativt mönster.
Fru talman! Det är väl i och för sig riktigt som Per Rosengren säger att likställdheten i den meningen inte har så stor betydelse. Men detta med likviditet, riskkapitalförsörjning och soliditet i ett företag är ju beroende av vilken grad av preliminärskatt man tar ut. Det är naturligtvis också beroende av vilken omsättning man har och hur stort ett företag är. Vi ser naturligtvis farorna för de allra minsta företagen i dessa fall. Där kan likviditeten ha stor betydelse i det korta perspektivet också. Då har naturligtvis även preliminärskatteuttaget betydelse. Därför tycker jag att det finns anledning att åstadkomma en förändring i linje med det vi har föreslagit.
Fru talman! Jag återkommer till detta igen. Det viktigaste är att den preliminärt inbetalda skatten i så stor utsträckning som möjligt överensstämmer med den slutliga skatten. Om den slutliga skatten kraftigt överstiger den preliminärt debiterade hamnar de inte bara i en likviditetskris utan oftast även i en konkurssituation. Det är det värsta som kan ske. Att i stället löpande under året varje månad betala in en F-skatt som överensstämmer är betydligt bättre. Här skulle man naturligtvis önska att varje företagare i januari varje år sätter sig dessa tio minuter och gör en preliminär deklaration för att undvika dessa problem. Det är väldigt enkelt gjort. Det farligaste man kan göra är att skicka ut en preliminärskattesedel som är för låg. Som företagare är det betydligt lättare att acceptera en litet lägre preliminärskattesedel. Då reagerar man inte. Man tycker att det verkar bra och skjuter problemen framför sig. Det är lättare att reagera om man tycker att den är alldeles för hög. Jag tror att vi måste lära företagarna den aktiviteten för att de inte skall hamna i omöjliga situationer i slutänden.

Fru talman! Varje år förlorar samhället flera tiotals miljarder kronor på att konkurrensförhållandena snedvrids och olagliga förmögenhetsöverföringar sker genom ekonomisk brottslighet. Som medborgare drabbas vi indirekt i form av uteblivna skatteintäkter, men som företagare drabbas man mer direkt. Hederliga företagare får det allt svårare i konkurrensen. Små och medelstora företag spelar en nyckelroll för att Sverige skall få nya arbetstillfällen och en ekonomisk utveckling som är nödvändig för att klara landets välfärd. Kristdemokraterna har en rad förslag på åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Kampen mot ekobrottsligheten måste föras utefter tre linjer. För det första måste vi ändra lagstiftningen. De lagar som stiftas måste vara klara, entydiga och lätta att tillämpa. För det andra måste det göras organisatoriska förändringar. Bl.a. måste det skapas en central myndighet mot ekobrott. För det tredje måste kriminalpolitiken ändras. Vi måste bl.a. klippa av ekobrottslingarnas fortsatta verksamhet i fängelset. När det gäller skatteförvaltningens arbete bör tillgängliga resurser disponeras så att skattekontrollen prioriteras vid resursfördelningen till skatteförvaltningen. Det är också viktigt att debiterade skatter och avgifter verkligen drivs in. Kristdemokraterna har i en partimotion föreslagit åtgärder för att öka effektiviteten i skatteindrivningen och därigenom öka skatteintäkterna med netto 3 miljarder kronor t.o.m. 1998. Motionen behandlas av lagutskottet och beräknas bli föremål för behandling och beslut i kammaren i april. Kampen mot ekonomisk brottslighet måste föras kraftfullt. Det handlar bl.a. om en ökning av myndighetssamverkan, en förstärkning av åklagarväsendet med flera ekoåklagare och en utveckling av ekobrottskommandot. Det är viktigt att allmänhetens förtroende för myndigheterna bevaras för att inte samhällsmoralen skall undergrävas ytterligare. Samtidigt som man bör arbeta på att få fram bättre metoder och system inom beskattningen för att motverka skatteundandragande och effektivisera kampen mot ekonomisk brottslighet är det mycket viktigt att inte rättssäkerheten vid beskattningen får stå tillbaka när nya åtgärder övervägs. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att regeringen beslutat lägga ner Rättssäkerhetskommittén. Beslutet kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen inte tar allvarligt på de rättssäkerhetsfrågor som kommittén hade till uppgift att ta upp. Den uppgiften är inte slutförd. Det gäller prejudikatbildningen på skatteområdet, möjligheter till förhandsbesked och tidsfrister för eftertaxering. Det är också viktigt att man slår vakt om de rättssäkerhetsförbättringar som den förra regeringen föreslog och genomförde hösten 1993. Det gäller de nya reglerna för skatteutredningar, anstånd med skattebetalningar, ersättningar för kostnader i ärenden och mål om skatt, betalningssäkring m.m. En helt felaktig och för ekobrottsbekämpningen missriktad åtgärd är att återinföra den tidigare s.k. skatteflyktsklausulen. Den avskaffades för flera år sedan efter långvarig och kraftig kritik, bl.a. därför att den medförde svårigheter för den enskilde att förutse konsekvenserna av olika rättshandlingar och därför att den knappast fyllde någon vettig funktion efter skattereformen. En annan tveksam åtgärd av regeringen är att redan nu ompröva 1994 års ändringar i revisionsreglerna som syftade till att avhjälpa bristerna i rättssäkerheten på detta område. Den före detta sekreteraren i den nu nedlagda rättssäkerhetskommittén, Anders Hultqvist, har skrivit en doktorsavhandling med namnet Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Legalitetsprincipen står för de rättssäkerhetsgarantier som i straffrätten uttrycks genom maximerna nullum crimen, nulla poena sine lege, dvs. inget brott, inget straff utan lag. Principerna har bärighet även på skatteområdet. Anders Hultqvist hävdar att skatteflyktsklausulen strider mot grundlagen. Det måste finnas en lag, om skatt skall kunna påföras. I annat fall flyttas kompetens över från riksdagen till olika domstolar. Det blir i så fall domstolarna som får komplettera lagen. Fru talman! I tidningen Fria företagare nr 1/95 utvecklar företrädare för de mindre och medelstora företagen sin syn på den bristande rättssäkerheten. Bl.a. tar de upp att bevisbördan i skattetvister är omvänd, att besluten om betalningssäkring ofta är godtyckliga och dåligt underbyggda samt att det är alldeles för svårt att få muntlig förhandling i skattetvister. Dessa företagare anser sig ha konstaterat att anmälningar och tjänstefel inte undersökts grundligt nog av JO-ämbetet. De finner det tydligen dessutom problematiskt att både domstolar och myndigheter inte tolkar lagen efter bokstaven utan tillämpar den efter vad de anser vara politiskt önskvärt. Regeringens planer på att återinföra generalklausulen mot skatteflykt inger stark olust i företagarkretsar. De menar att klausulen innebär total rättslöshet och därför inte kan godtas. Skall de mindre företagen våga satsa på Sverige måste de ha klara och fasta spelregler. Sverige behöver en kraftig förstärkning av rättssäkerheten. En total översyn av rättssystemet för att garantera rättssäkerheten är nödvändig. Jag står bakom de kristdemokratiska reservationerna i betänkandet, men yrkar bifall endast till reservation nr. 1.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande SkU 22, som vi nu debatterar, behandlas regeringens förslag till anslag till skatteförvaltningen. Dessutom tas i betänkandet upp ett antal övriga frågor på skatteförvaltningens område. Som framgått av de tidigare inläggen finns till betänkandet fogat ett antal reservationer som jag till att börja med vill yrka avslag på. För säkerhets skull vill jag redan nu yrka bifall till utskottets betänkande, innan jag övergår till att kommentera själva ärendet och reservationerna. I reservation nr. 1 beträffande motiveringen, som har avgivits av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och kds, instämmer man till stora delar i de åtgärder och förslag som utskottsmajoriteten lägger, men tar som skäl för reservationen upp regeringens beslut att lägga ner rättssäkerhetskommittén. Reservanterna försöker ge uttryck för att utskottsmajoriteten skulle vilja försämra rättssäkerheten, vilket är totalt fel. Skälet till att den nuvarande rättssäkerhetskommittén läggs ner är att den har kommit med sina förslag och därmed är färdig med sitt arbete. Nu skall förslagen utvärderas. För det fortsatta arbetet planeras, enligt uppgift, tillsättandet av en ny kommitté som får ett bredare uppdrag. Karl-Gösta Svenson m.fl. tog upp frågan om den ekonomiska brottsligheten. Karl-Gösta Svenson försökte göra ett stort nummer av det. Den ekonomiska brottsligheten måste bekämpas med kraft. I april kommer regeringen att lägga fram en strategiplan för att att attackera bl.a. de frågor som den tidigare regeringen inte orkade med. Karl-Gösta Svenson har därför tillfälle att i april återkomma till den frågan. Samtidigt som lagen om skatteflykt, som togs bort av den borgerliga regeringen, beräknas återinföras den 1 juli i år så tillsätter regeringen en kommitté som får till uppgift att arbeta fram förslag till en ny lag mot skatteflykt. I det arbetet skall man ta fasta på de erfarenheter som vunnits vid tillämpningen av den tidigare lagen. Samma kommitté får i uppdrag att komma med förslag till hur skattekontrollen kan stärkas och effektiviseras. Bl.a. skall kommittén ompröva reglerna för skatterevision, dvs. skattemyndighetens rätt att granska företagens bokföring. Vänsterpartiet. Man föreslår där att skattemyndigheten tilldelas 140 miljoner mer än vad regeringen föreslagit i propositionen. Riksskatteverket och skattemyndigheten har, på samma sätt som alla andra myndigheter och förvaltningar, ålagts ett besparingskrav. För de här aktuella myndigheterna gäller en besparing på tre procent. Utskottet har i anslutning till detta med stor majoritet angivit i betänkandet att mot bakgrund av det statsfinansiella läget måste alla möjligheter till besparingar genom effektiviseringar tas tillvara även inom skatteförvaltningen. Samtidigt skall sägas att nya resurser, motsvarande en procent av anslagen, tillförs för hanteringen av momsen till följd av EU-inträdet. Eftersom de besparingskrav som nu föreslås bygger på den tidigare redovisade fördjupade prövningen anser utskottet att det är rimligt att besparingskravet genomförs. I reservation nr. 3 framhåller moderaterna i sitt yrkande att riksdagen till Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, skall öka på skuldbördan genom att anslå 10 miljoner mer än vad regeringen föreslår. Regeringens förslag till anslag innebär att anslaget i förhållande till innevarande budgetår förhöjs med vad som motsvarar den längre tiden för det nya budgetåret. Utskottsmajoriteten vill därför inte tillmötesgå den moderata reservationen. I reservation nr. 4 tar moderaterna upp frågan, om Riksskatteverket skulle få möjlighet att göra avvägningen av hur resurstilldelningen mellan skattemyndigheternas och kronofogdemyndigheternas verksamheter skall ske. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att avvägningen, för att kunna göras i ett längre tidsperspektiv, bör ske i form av sedvanlig budgetprövning. Det Karl-Gösta Svenson pekar på, nämligen vad Riksrevisionsverket anser efter sin granskning, kan mycket väl byggas in i de fortsatta kontakterna mellan departementet och Riksskatteverket. När det gäller befogenheten att besluta om indrivning framför Moderaterna i reservation nr. 5 att Riksskatteverket skall få befogenhet att besluta om när skatter och avgifter skall bli föremål för indrivning. Det som gäller sedan länge är ju en nästan obligatorisk skyldighet för skattemyndigheterna att begära indrivning av skatter m.m. som inte betalas. Undantagen från den skyldigheten har varit och är mycket begränsade. För övrigt reformerade riksdagen, med ett enigt antagande, reglerna för indrivning av statliga fordringar så sent som våren 1993. Såvitt det går att bedöma har ingenting hänt sedan dess som gör att det nu krävs några förändringar. I reservation 6 begär Vänsterpartiet att kontrollen av aktieförsäljningar skall effektiviseras. Enligt reservanterna förblir stora realisationsvinster på det området oredovisade. Som jag var inne på i början av mitt anförande kommer regeringen att under våren lämna förslag till riksdagen om att skyldigheten att lämna kontrolluppgift skall utvidgas. Kontrolluppgifter skall enligt det kommande förslaget omfatta reavinster eller reaförluster vid försäljning av andeler i värdepappersfonder. För andra finansiella instrument, som t.ex. aktier, kommer regeringen att föreslå att det införs skyldighet att lämna kontrolluppgift på försäljningssumman. Centern och Moderaterna begär i reservation 7 att den preliminära F-skatten och den särskilda A-skatten sänks till 1994 års nivå. Jag tycker att Per Rosengren i sitt anförande har givit ett tillräckligt svar på detta. Riksdagen beslutade i höstas att höja uttaget på dessa bägge skatter till 110 % av den slutliga skatten året före inkomståret för såväl juridiska som fysiska personer respektive 105 % om denna skatt understiger den ursprungligen debiterade skatten. Även om både Centern och Moderaterna var motståndare till beslutet i höstas, var höjningen då motiverad av vinstutvecklingen i näringslivet. Utskottet menar därför att det är alldeles för tidigt att redan nu revidera denna nivå. I reservation 8 från Moderaterna och Centerpartiet begärs att regeln i 5 kap. 4 § taxeringslagen skall vidgas till att också gälla vissa uppgifter som lämnas i samband med inkomst av näringsverksamhet. Detta anges särskilt beträffande sjukpeng i näringsverksamhet och beträffande insättning på och uttag från skogskonto. Jag vill, fru talman, bara först påpeka att syftet med reglerna om skattetillägg bl.a. är att inskärpa betydelsen av att korrekta uppgifter lämnas. Den nuvarande bestämmelsen i 5 kap. 4 § taxeringslagen infördes i samband med genomförandet av den förenklade deklarationen 1985, och den tog sikte på att löntagare och bankkunder inte skall drabbas av skattetillägg när det är den kontrolluppgiftsskyldige som har gjort fel. I reservation 9 framför kds krav på förändringar beträffande tidsfrister för omprövning av deklarationer samt en begränsning av en eventuell respitränta till ett år. Utskottet har vid tidigare behandling av denna frågeställning enats om att anse nuvarande tidsfrist rimlig både för den skattskyldige och för myndigheten. Vad gäller respitränta kommer Skattebetalningsutredningen, som för övrigt kommer att avsluta sitt arbete i år, att utarbeta förslag till ett samordnat system för redovisning och inbetalning av skatter och avgifter. Därför är någon åtgärd nu inte behövlig. Fru talman!

Fru talman! Björn Ericson sade i sitt anförande att Rättssäkerhetskommittén lades ned eftersom den hade slutfört sitt arbete, trots att han i sitt huvudanförande nämnde flera frågor som återstår att lösa, bl.a. prejudikatsbildningen, förhandsbesked och tidsfrister för eftertaxering. Björn Ericson sade också att man med andra åtgärder vill stärka rättssäkerheten. Hur då? Vilka åtgärder föreslås? Vidare sades att socialdemokraterna vill ta vara på de erfarenheter som tillämpningen av skatteflyktsklausulen gav. Vilka erfarenheter är det? Det finns inte många sådana. Denna klausul var mycket svår att tillämpa.

Fru talman! Michael Stjernström funderar över hur rättssäkerheten kommer att stärkas i den nya tappningen. Det är ju svårt att säga, eftersom denna skall utformas i den nya kommittén, men det finns anledning att se till att rättssäkerheten utformas på ett sådant sätt att man tillvaratar de intressen som vi har anledning att slå vakt om. Jag har alltså inget svar på frågan hur den kommer att se ut, men den kommer att utformas av den nya kommittén.
Fru talman! Men delar Björn Ericson min uppfattning att det fanns uppgifter som Rättssäkerhetskommittén skulle ta upp? Jag nämnde att frågorna om prejudikatsbildningen, möjligheten till förhandsbesked och tidsfristerna för eftertaxering är olösta och att man måste arbeta vidare med dem.
Fru talman! Detta blir naturligtvis frågor som Rättssäkerhetskommittén kommer att ta itu med.
Fru talman! Jag skulle egentligen kunna avstå, men nu börjar den här debatten bli intressant. Björn Ericson sade först att Rättssäkerhetskommittén är nedlagd, men nu senast sade han att Rättssäkerhetskommittén skall ta hand om de frågor som föregående talare pekade på. Hur tänker socialdemokraterna i frågan om rättssäkerheten? Det är inte konstigt att man får tankar om att de är beredda att försämra den, eftersom det nu sägs att skälet till nedläggningen är att den är färdig. Ändå hade den nästan slutfört ytterligare ett betänkande för framläggande, vilket nu varken kommer att bli föremål för remissomgång eller behandling. Är det så, Björn Ericson, att regeringen är beredd att ta upp de frågor som Rättssäkerhetskommittén nästan var färdig att presentera för riksdagen? I så fall hälsar jag det beskedet med tillfredsställelse. Jag tror nästan att den möjligheten finns. Slutligen skulle jag vilja be Björn Ericson svara på den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande: Ser socialdemokraterna en motsättning mellan å ena sidan högre rättssäkerhet i beskattningen och å andra sidan en effektiv beskattning?
Fru talman! Låt mig besvara den sista frågan först. Svaret är nej. I mitt anförande angav jag att den rättssäkerhetskommitté som regeringen nu har beslutat lägga ned har fört fram sina förslag och att dessa förslag nu skall utvärderas. Det skall tillsättas en ny kommitté, som bl.a. får ta ta itu med de frågorna, men dess uppdrag skall också breddas till att avse övriga rättssäkerhetsfrågor. Det är det svar som jag kan lämna i dag.
Fru talman! Jag skall för att vinna tid nöja mig med en replik. Det som är allvarligt i socialdemokraternas agerande är att de vill återställa även på det här området. Man vill återställa det som vi här i riksdagen har beslutat om och som en tidigare enig rättskommitté var överens om, för att gå tillbaka till det gamla. I utskottsbetänkandet anförs att utskottet välkomnar regeringens besked att den ämnar föreslå ett återinförande av skatteflyktslagen. Jag vill bara instämma i det som Michael Stjernström sade om skatteflyktslagens konsekvenser. På områdena tull, kronofogdemyndighet och polis gör ni ju kraftfulla neddragningar. Vi är tillbaka på precis samma nivå som i slutet av 80-talet, då ni inte kunde hävda er i arbetet mot ekobrotten. Vi ser i dag i utredningen om bankkrisen effekterna av detta. Utredaren sade att minst 3 1⁄2 miljard kronor av förlusterna berodde på ekobrott.

Fru talman! Att Moderaterna och socialdemokratin har delade uppfattningar beträffande skatteflyktslagen står klart för var och en, K-G Svensson. Moderaterna har aldrig varit stora tillskyndare av att infordra de skatter som skall infordras. Jag vill än en gång säga att den ekonomiska brottsligheten med kraft måste bekämpas. Jag tror att man kan säga att den tidigare borgerliga regeringen inte heller lyckades särskilt väl med den ekonomiska brottsligheten. Redan nu, efter fem månaders regerande, kommer den socialdemokratiska regeringen att lägga fram en strategi för den ekonomiska brottsligheten. Vi får ta den debatten i april.

Fru talman! Under tiden 1993/94 fram till 1998 kommer man att ha plockat bort 683 miljoner kronor från Skattemyndigheten. Om man accepterar de siffror som har nämnts, dvs. att varje satsad krona ger sex kronor tillbaks, måste det innebära att man också förlorar sex kronor i intäkt om man plockar bort en krona - allt annat oförändrat. Om socialdemkraterna eller majoriteten underkänner resonemanget om förhållandet 1:6 får de säga det, men om man plockar bort pengar som genererar mer pengar är det de facto ingen besparing. Vi kan hävda att vi under åren också ger Skatteförvaltningen extra tillskott - 1995 95 149 miljoner. Det är bara det att de extra tillskott som duttas dit litet grand då och då blir förödande för organisationen. Man får ingen fasthet i organisationen. Man sparar pengar för alla eventualiteters skull. Man får ingen fast personal, och man får alltså ingen fast organisation. Detta extra duttande med pengar är förödande för organisationen. Det vore bättre att de pengarna lades på anslag A1 och A2, om man nu menar att de behövs. Det menar man säkert eftersom man ger dessa tillskott. Den viktigaste frågan gäller om socialdemokraterna underkänner teorin om att en satsad krona ger sex kronor tillbaks.
Fru talman! Vi underkänner inte det förhållandet, men till det skall läggas att Skattemyndigheten samtidigt säger att det inte bara är pengar som behövs. Man klarar inte ut den ekonomiska brottsligheten i en handvändning. För att situationen skall redas upp krävs också en avsevärd utbildningsverksamhet. Det gör att effekten inte kommer på en gång.
Fru talman! Nu blir jag mycket konfunderad. Vi vet alla att utbildning av personal kostar pengar. Vill man satsa på kampen mot den ekonomiska brottsligheten handlar det, som Björn Ericson säger, om att utbilda folk. Men då måste man ha folk som sköter den löpande verksamheten också. Att dränera Skattemyndigheten på pengar i det läget blir en halv katastrof, skulle jag vilja säga. Om man accepterar förhållandet 1:6 innebär en besparing i dessa storleksordningar att man de facto plockar pengar från statskassan.
Fru talman! Jag vill till Per Rosengren säga att vi sparar 8 % på tre år på Skatteförvaltningen och Riksskatteverket, medan vi sparar 11 % på övriga myndigheter och förvaltningar. Det är en avsevärd skillnad. Dessutom läggs det, vilket har redovisats tidigare i debatten, 200 miljoner extra på den ekonomiska brottsligheten.

Fru talman! Jag vill säga några korta ord om motionen Sk807 som behandlas i betänkandet. I en kärv ekonomi med nedskärningar på många områden protesterar väldigt många människor och enskilda. Vad som inte uppmärksammas - inte heller i goda tider - är alla de avgifter och skatter som betalas av den skattskydlige och som inte redovisas, vilket jag har påtalat i motionen. Det skulle vara väldigt viktigt och betydelsefullt om den enkilde skattebetalaren fick veta vad det är man egentligen betalar för. Det är trots allt en stor del av lönen som på det sättet går till avgifter och skatter. I ett särskilt yttrande har Moderaternas representanter i skatteutskottet påtalat detta förhållande och sagt att man skall följa upp det. Man har också påtalat det som jag har sagt i motionen, dvs. att de som har F skattsedel får detta redovisat och specificerat. De kan se exakt vilka olika avgifter som betalas in. Med den moderna ADB-tekniken skulle det vara mycket enkelt att redovisa denna uppgift såsom jag har föreslagit i motionen. Det är viktigt för den enskilde skattebetalaren. Moderaterna har lovat att följa upp frågan, och jag hoppas att hela riksdagen gör det. Politikerna vill väl inte undanhålla för skattebetalarna hur mycket pengar som försvinner bakvägen och som egentligen borde vara deras lön? Jag tror att det är viktigt för många att förstå vilken lönesumman egentligen är. Jag har inget yrkande, för vi skall votera före kl.

Herr talman! Moderaterna har fogat tre reservationer och ett särskilt yttrande till skatteutskottets betänkande nr 19. För att underlätta kammarens arbete yrkar jag bifall bara till reservation nr 2 under mom. 3 vad gäller teknisk sprit, men jag står självfallet bakom övriga moderata reservationer och vårt yttrande. När det gäller den tekniska spriten är det den nya lagstiftningen som ställer till problem för de företag som i sin verksamhet använder denna. Problemen består i att företag som använder teknisk sprit tvingas ligga ute flera månader med skattedelen på denna. Skatten kan i många fall uppgå till miljonbelopp årligen. Företagen kan också skaffa sig godkännande som upplagshavare, men då kräver Riksskatteverket en säkerhet för skatten på 500 000 kr. Många av dessa företag torde vara i den situationen att de över huvud taget inte förmår ligga ute med skatten eller ställa upp med den begärda säkerheten. Vi moderater tillsammans med övriga borgerliga partier anser att det inte finns någon rimlig anledning till att det skall behöva vara på det här viset. Man kan genom relativt enkla ändringar i regelsystemet åstadkomma en bättre ordning. Exempelvis skulle man kunna bygga på de kontrollrutiner som redan används av Läkemedelsverket när det kontrollerar dem som använder teknisk sprit skattefritt mot försäkran. Vi föreslår därför i reservationen en utvidgning av försäkringssystemet med en rimligare nivå på den begärda säkerheten. Dessutom föreslår vi reservanter att en omprövning av förutsättningarna för att bli upplagshavare skall övervägas närmare. Den övergångsordning som innebär att vissa användare av teknisk sprit får inköpa spriten skattefritt mot försäkran måste med omedelbar verkan förlängas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. I reservation nr 4, herr talman, tar vi moderater upp frågan om 24-timmarsregeln vid införsel av alkoholdrycker som inköpts skattefritt ombord på färjor. Vi anser att den nya lagen om beskattning av privatinförsel etc.

Därför behövs inte 24-timmarsregeln, och den bör kunna utgå ur lagstiftningen. Vi förutsätter dock att regeringen uppmärksamt följer hur taxfreeförsäljningen praktiseras på färjor efter ett borttagande av den nuvarande 24 timmarsregeln. Skulle missbruk efter en nyordning uppstå måste självfallet nödvändiga åtgärder vidtas. Herr talman! I reservation nr 5 tar vi moderater upp restriktionerna för vilka varor som får ingår inom den 800-kronorsram som gäller för skattefri försäljning i exportbutiker till resenärer ombord på fartyg och flygplan på väg från Sverige till annat EU-land. Dessa restriktioner saknar stöd i EU-rätten och tilllämpas heller inte av andra EU-länder. Sverige har maximerat försäljningen till 2 liter öl per resenär, medan däremot t.ex. Finland tillåter 15 liter. Detta innebär att man på passagerarfärjorna mellan Sverige och Finland får köpa endast 2 liter öl på utresan men 15 liter på hemresan till Sverige. Denna ordning måste resenärerna uppfatta som märklig. Enligt vår uppfattning måste konkurrensneutralitet eftersträvas. Detta vill vi ge regeringen till känna. I ett särskilt yttrande har vi moderater i utskottet tagit upp konsekvenserna av skatten på öl. Sverige har jämfört med övriga EU-länder en mycket hög skatt på öl. Genom nya, liberaliserade införselbestämmelser kommer betydande mängder av lågbeskattat öl att införas till Sverige. Detta leder till betydande förluster för den svenska bryggerinäringen. Vidare kommer den svenska staten att förlora skatteintäkter. Det allvarligaste synes oss vara att många arbeten inom den svenska bryggerinäringen riskerar slås ut. Mot denna bakgrund är det viktigt att eftersträva en harmonisering av alkoholskatten i Sverige med vad som gäller inom EU. Vi anser att detta är önskvärt för att åstadkomma rimliga konkurrensförhållanden och viktiga förutsättningar för nödvändiga framtida investeringar inom den svenska bryggerinäringen.

Herr talman! Våldet och hoten i samhället kryper tätt inpå oss. De som blir utsatta är både nära och kära och totala främlingar. Det är våld i hemmen, våld på gator, våld på torgen, våld med knytnävar, våld med vapen, hot, terror, t.o.m. död. Många människor engagerar sig mot våldet. Ibland pratar man hårdare tag, längre straff, fler poliser, andra gånger om förebyggande åtgärder, vård, omhändertagande, förebilder, vuxennärvaro bland ungdomar, mer kunskaper och insikter. Listan kan göras mycket lång. Målet, ett tryggare samhälle för oss alla, är givetvis helt okontroversiellt, men ofta är vi oense om medlen. Jag tror att det här är ett sådant tillfälle. Herr talman! Våldet i vårt samhälle har ett mycket starkt samband med frågorna i det här betänkandet. oftast diskuteras i mera tekniska termer och från andra utgångspunkter så finns ett samband. Alkohol kan både brukas och missbrukas. Det som i ena sammanhanget är ett gott glas vin, litet extra festligt, samvaro och gemenskap, blir i ett annat sammanhang en ensam flaska dessertvin, ilska, hopplöshet, hot, skador och våld. Alkoholens skadeverkningar är fortfarande ett av vårt lands största sociala problem. Mycket har gjorts för att motverka skadorna, men andra faktorer verkar i motsatt riktning. Försäljningen har tydligen minskat litet grand, men det finns många oroande tecken, t.ex. att missbruket återigen går längre ner i åldrarna. Det finns ingen anledning att slå sig till ro, tvärtom. Vi har väldigt långt kvar tills vi har uppnått det WHO-mål om en minskning av totalkonsumtionen som Sverige har ställt sig bakom. Regeringen har ett stort ansvar för att på bred front ta tag i det här. Herr talman! Förutsättningarna för alkoholpolitiken ändras, t.ex. genom medlemskapet och de omförhandlingar av införselkvoter som det för med sig och genom de ändrade villkor för prispolitiken som uppstår. Folkpartiet liberalerna tycker att detta måste leda till förstärkningar av alkoholpolitiken på andra områden för att så långt som möjligt motverka dessa negativa effekter av medlemskapet i EU. Det som i dag är aktuellt är frågor kring införsel och kommande förändringar av skatten på öl. Medlemskapet i EU har gett oss en ökad rätt att föra in alkohol i Sverige som är billigare än den som finns hemma. Det innebär naturligtvis en risk för ökad totalkonsumtion. Jag kan ge ett exempel. Häromdagen kom min man hem från en konferensresa till Åbo. Tidigare skulle han ha haft sex burkar med sig hem. Nu hade han en hel platta. Självfallet leder det till en ökad konsumtion i vårt hushåll. Andra människor fungerar likadant. Om de tillåtna kvantiteterna utökas ytterligare efter våra två år av övergångsregler blir risken också större. Därför anser vi i Folkpartiet att man skall vara beredd att t.o.m., om så behövs, använda Sveriges veto till att förlänga restriktionen vad gäller kvantiteterna. Detta framförs i reservation nr 6. Detta är också viktigt för att man skall kunna ha kvar någon form av aktiv prispolitik. Ju mindre införselkvantiteter vi har, desto mindre behov har vi av EU-anpassning. Det kan vara aktuellt att sänka skatten på folköl när vårt undantag från skatteharmonisering upphör om några år. Om skatten på folköl i stället höjs behöver det inte betyda att alla dricker starköl. Jag tror säkert att våra duktiga svenska bryggerier kan ta fram ölsorter som är ännu svagare som kan ersätta folkölet och säljas i livsmedelsbutikerna. Det är därför viktigt att regeringen inte lägger fram några förhastade förslag om en minskad ölbeskattning. Det här har vi fört fram i ett särskilt yttrande av Isa Halvarsson som har fogats till betänkandet. Herr talman! Inledningsvis pratade jag om våld. Vi vet att berusning, missbruk av antingen alkohol eller andra droger, finns med i bilden vid nästan alla fall av misshandel och våldsbrott. Det finns med vid våld i hemmet mot nära och kära såväl som vid våld på gator, torg eller allmänna lokaler som är riktat mot främlingar. Att vilja sänka totalkonsumtionen och därmed missbruket är inte något utslag av ordentlighet eller inskränkthet, inte ens tråkighet. Det är ett utslag av engagemang för alla dem som direkt eller indirekt blir offer: barn, fruar, andra anhöriga, kamrater och främlingar. Därför tycker jag att det är litet beklämmande att se att det parti, Moderaterna, som kanske mest försöker profilera sig som lagens och ordningens väktare, som mest av alla vill ha mer polisinsatser, längre straff och allmänt hårdare tag samtidigt verkar för att en av de absolut viktigaste bakomliggande faktorerna, alkoholen, skall bli både billigare och mer lättillgänglig. Det här tycker jag är hyckleri. Allt tal om att värna brottsoffer klingar väldigt falskt så länge man hellre värnar bryggerierna och medverkar till att fler blir utsatta. Alldeles särskilt gäller detta kvinnor och barn. De blir offer för psykisk och fysisk misshandel. Det statistiskt sett farligaste stället för en kvinna att vara på är inte mörka bakgator i city utan hennes eget hem. Det är inte vi kvinnor som går hem på fredagskvällen, tar oss ett järn och klår upp våra karlar. Det är männen som gör så. Därför är detta i allra högsta grad också en kvinnofråga förutom att det framför allt är en fråga om folkhälsa, omtanke och medmänsklighet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 6 och står givetvis även bakom reservation nr 2 om teknisk sprit, vilken jag hoppas inte har någon alkoholpolitisk inverkan.
Herr talman! Vi moderater tror att individen kan behärska och handskas med alkoholdrycker. Vi tror inte att man genom högre skattesatser får mindre problem med alkoholen. Jag skulle önska att Karin Pilsäter hade varit nere i Skåne, mellan Helsingör och Helsingborg. Där flödar ölet i dag in till riket. Man får bygga om färjorna för att klara av de ölbackar som skall forslas in i Sverige. Karin Pilsäter slår ut sin egen bryggerinäring i landet. Jag tror mycket väl, som hon är inne på, att man kan göra gott öl. Jag för min del anser att det just är smaken på ölet som är det viktigaste. Skatterna är inte avgörande i det fallet. Det handlar om konkurrens.
Herr talman! Jag tror att det är allmänt vedertaget att priset har ett avgörande inflytande på totalkonsumtionen. Totalkonsumtionen hänger ihop med hur mycket som missbrukas och hur mycket problem det blir kring alkoholen. Då får naturligtvis lägre pris negativa effekter. Det är inget konstigt. Ni är beredda att ta det. Jag är inte beredd att göra det. Det är det som är skillnaden. Om nu smaken på ölet och inte skattesatser eller alkoholhalter är det viktiga, vilket jag också tycker, är det väl ett alldeles utmärkt förslag att låta våra svenska bryggerier ta fram bra konkurrenskraftigt öl att sälja i de vanliga livsmedelsbutikerna? Det är väl en mycket bättre lösning än att bara släpphänt ge efter? Som det framfördes fick jag intryck av att ölet redan flödar i Skåne. Skall vi då bara ge efter och se till att det flödar ännu mer?

Herr talman! Jag skall begränsa mitt inlägg. Jag kan bara konstatera att jag i allt väsentligt instämmer i det anförande som Karin Pilsäter nyss hade här i talarstolen. Jag vill i likhet med Karin Pilsäter yrka bifall till reservation nr 6 under mom. 9. Den bygger på en folkpartimotion som vi från Vänsterpartiets sida tycker är bra. Det är roligt att kunna stödja Folkpartiet i den här frågan, särskilt som Folkpartiet var ett ja-parti. Vi är ett nej-parti. Men här försöker vi ta ett gemensamt ansvar för de negativa effekter som Folkpartiet inser kan följa av medlemskapet. Det är roligt att Folkpartiet tar det ansvaret och har väckt den här motionen, och det är roligt att vi kan stödja den här reservationen. Det är ytterligt beklagligt att inte andra partier, Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och även Moderaterna, gör samma sak. Det är beklagligt, men jag tror att man kommer att ändra på sig när man börjar fundera. Man kanske inte har ändrat sig till nästa votering, men det är nödvändigt att ändra denna inställning. Det är nödvändigt att höja aktivitetsnivån vad gäller den här frågan. Annars besannas alla de farhågor som vi i nej-partierna hade. Ni från ja-sidan vill väl inte att vi skall få rätt? Därför är det bättre att gå på Folkpartiets linje. Då kan ni få visa att vi inte hade rätt i allting. Tack, herr talman!

Herr talman! Jag vill ta upp en annan aspekt på detta med alkoholskatten. Miljöpartiet har väckt en motion som innehåller två förslag om skattehöjning dels på alkohol, dels på tobak. Det här ligger i linje med de tankar som vi har om att växla skatt. Det som vi vill ha, t.ex. arbete, skall inte beskattas så hårt. I stället skall högre skatt läggas på sådant som vi vill bli av med. I linje med detta resonemang har vi också fört fram tanken på att det som leder till kostnader i samhället - t.ex. alkoholskador och annat som blir följden av att man dricker för mycket sprit och röker för mycket - skall kopplas till beskattningarna. Det är grundtanken i det förslag som vi har lagt fram. Detta leder också till en viss budgetförstärkning. Om man, som vi föreslår i vår motion, skulle höja alkoholskatten med ungefär 10 %, vilket egentligen inte är så våldsamt mycket, skulle det leda till en inkomstförstärkning på ungefär 2 miljarder. Om man höjer skatten på tobak med 13 %, som vi föreslår, får man in en och en halv miljard. Tanken är att dessa pengar skall användas för att täcka de merkostnader som samhället får på grund av negativa effekter. Vi är naturligtvis medvetna om att det här synsättet inte är gängse i dag. Man tar in skatt på ett mer allmänt sätt och gör en fördelning efter någon sorts behovsprövning. Vi vill ändå föra fram tanken på att det skall finnas någon form av koppling. Vi tror i och för sig inte att det har någon större styreffekt. Vi vet att både drickandet och rökandet egentligen inte är så priskänsligt. Det är en ganska liten koppling mellan pris och efterfrågan. Men vi tycker att det är en litet väl tuff skrivning i betänkandet och det är därför vi har reserverat oss. Där står nämligen att vi sedan en lång tid tillbaka hävdat ståndpunkten att man inte skall beskatta på det här sättet. Det tycker vi inte är något argument. Det är väl bara ett konstaterande att man har gjort så här. Bara för att man gjort en sak väldigt länge behöver man inte fortsätta att göra på samma sätt. Vi tyckte alltså att det kunde vara intressant att väcka den här frågan med den direkta kopplingen mellan skatt och den verksamhet som man får. Jag står givetvis bakom båda de reservationer vi har på den här punkten, men jag skall nöja mig med att yrka bifall till reservation 1 under moment 1.

Herr talman! Jag vill avgränsa mitt inlägg till att enbart ta upp frågan om teknisk sprit. Som framhålls i motioner från bl.a. kristdemokraterna förorsakar den nya lagstiftningen problem för företag som i sin verksamhet använder teknisk sprit som inte är denaturerad. Problemen består däri att dessa företag antingen måste ligga ute flera månader med skatten, som i normala fall kan uppgå till flera miljoner kronor årligen, eller skaffa sig godkännande som upplagshavare. I sistnämnda fallet krävs emellertid både lagringskapacitet och att företaget, om det avser att sälja den obeskattade varan till en annan upplagshavare i Sverige eller till en näringsidkare i ett annat EG-land, ställer säkerhet för skatten. Hittills har Riksskatteverket krävt en säkerhet på 500 000 kr. Många företag torde vara i den situationen att de över huvud taget inte förmår ligga ute med skatten eller ställa den begärda säkerheten, eller att de kan tillgodose kraven endast till priset av en försvagad likviditet eller genom att anstränga sin kredit ytterligare. Det finns ingen rimlig anledning till att det skall behöva vara på det viset. Man kan genom relativt enkla ändringar i regelsystemet åstadkomma en bättre ordning som kan bygga på de kontrollrutiner som redan utövas av Läkemedelsverket över dem som får använda teknisk sprit skattefritt mot försäkran. Jag föreslår således att man närmare överväger en utvidning av försäkranssystemet, en rimligare nivå på de begärda säkerheten och en omprövning av förutsättningarna för att bli upplagshavare. Med omedelbar verkan bör den övergångsordning förlängas, som innebär att vissa användare av teknisk sprit får inköpa spriten skattefritt mot försäkran. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! För tre och en halv månad sedan debatterade vi i denna kammare om regeringens proposition 1994/95:56. Den debatten resulterade i att en klar majoritet fastslog nya skattesatser för tobak och alkohol. Vidare fastslogs de undantagsregler som vi genom vårt medlemskap i den europeiska unionen kommer att kunna behålla fram till 1997. 1994 var undantaget för vår syn på en progressiv beskattning av alkoholdrycker, vilket ger oss som politiker ett gyllene läge att under den tiden propagera i EU för vår syn på frågan om beskattning av alkohol och där eventuellt kunna så ett frö för framtiden. Likaså ger det de svenska bryggarna en möjlighet till en relativt mjuk övergång till de nya EU Här kan också nämnas att regeringen gett klara signaler om att frågan kommer att åter väckas i god tid före 1997. Vidare beslutades om att vi även i framtiden, åtminstone under den tid som vi har undantag på den kvantitativa sidan, skall hålla oss med en s.k. 24 timmarsregel. Varför skall vi då ha denna regel, när detta inte är något krav från EU och det inte heller finns något undantag för detta i medlemsförhandlingarna? Moderata samlingspartiets frågor slutar aldrig att förvåna mig. Därför skulle det vara ganska intressant, herr talman, om Jan-Olof Franzén kunde redovisa för hur moderaterna tänker sig en effektiv uppföljning och bevakning av de undantagsregler som vi nu har gentemot de andra EU-länderna. Sedan bör vi, herr talman, få ett klart besked från Sveriges parlament bör följa och även vilka vi inte bör följa. Då vi nu är medlemmar i EU kan de väl med lätthet redovisa detta? Det är nämligen så, herr talman, att denna fråga - likt många andra frågor som Sveriges riksdag i dag tar ställning till - är EU-direktiv om ändring i svensk lagstiftning. Jag har svårt att se att det på någon punkt i EU-avtalet finns något undantag vad gäller möjligheten att gång på gång gå emot EU och dess direktiv. Herr talman! Allt det här, och litet till, var de huvudfrågor vi debatterade här i kammaren för snart tre och en halv månad sedan. Den gången var det enbart Moderata samlingspartiet som opponerade i debatten, och det i form av Jan-Olof Franzén. När vi nu behandlar skatteutskottets betänkande 1994/95:SkU19, Alkohol och tobaksskatt, vaknar de andra partierna till liv. Måhända är det vårkänslorna som får debattlustan att svalla. Hos Vänsterpartiets Lars Bäckström och Miljöpartiets Ronny Korsberg kan man klart se ett väsentligt inflytande av våren. Det ser man på intensiteten i att föreslå vissa skattehöjningar för att till vissa, visserligen mycket behjärtansvärda, områden styra de inkomster man räknar med av dessa riktade skatter. Visst är våren härlig, herr talman, men inte så härlig att man bara kan komma dragandes med skattehöjningar och tro att dessa enbart kommer att generera vinster. Man måste också ta en titt på de eventuella kostnader och följdverkningar som kan uppstå vid en ändring av en skattemodell. Det gör man bäst genom att underställa dessa frågor en helt vanlig budgetprövning. Herr talman! De nuvarande skattesatserna på alkoholdrycker fastställdes så sent som i höstas. Att nu börja ändra i skattenivåerna tycker vi är att gå för häftigt fram. Vi behöver tid för att överväga de framtida skattesatserna, där vi också måste bearbeta EU:s syn på alkoholbeskattningen. För Sveriges del har vi i riksdagen antagit - precis som Karin Pilsäter sade - med klar enighet ett mål från Världshälsoorganisationen om att sänka alkoholkomsumtionen med 25 % t.o.m. år 2000. Den enigheten är också ett argument för att i mesta möjliga mån gå varsamt fram med förändringar i lagstiftningen på alkoholsidan. Min förhoppning är att samma majoritet återfinns här i kammaren även i dag. Därför skulle det vara bra, herr talman, om exempelvis Jan-Olov Franzén och moderaterna deklarerar hur man ser på det uppsatta WHO-målet. Jag hoppas att de, precis som två andra representanter för oppositionspartierna, deklarar sin ställning vad gäller detta mål, och jag hoppas också att de övriga oppositionspartierna deklarerar samma inställning. Herr talman! Jag vill säga några ord om skatt på öl. Även här har vi ett av de undantag som jag beskrev i inledningen av mitt anförande. Undantaget sträcker sig till 1997, vilket ger både stat och näring ett välförtjänt andrum. Vi behöver även här tid på oss för att påverka och inte minst för att stanna upp och ta en titt på vad bryggarna kan göra och vad staten kan göra för att forma ett fungerande och hållbart skatteoch näringsklimat för bryggerinäringen i framtiden. Det som krävs nu, herr talman, är uppslutning runt ett genomtänkt och långsiktigt näringspolitiskt förslag för att värna svensk bryggerinäring i en hård europeisk konkurrens. Det vore väl att föredra framför en totalt huvudlös omställning både av kvantitetsgränserna och skattesatserna på öl, som moderaterna bl.a. Det är utifrån det perspektivet som regeringen har deklarerat att man i god tid före undantagets utgång 1997 kommer tillbaka med ett klart konstruktivt förslag. Herr talman! På området teknisk sprit kan ju nämnas, att vad gäller problemet med eventuella lättnader på detta område har nu regeringskansliet satt i gång ett arbete med att kartlägga problemen på området, och signaler från kansliet tyder på att denna fråga återigen kommer att bli föremål för debatt både i utskottet och eventuellt även här i kammaren. En sak som är klart intressant är att redan nu, mitt under debatten, arbetar beskattningsmyndigheten med en del av området teknisk sprit, nämligen att man numera individuellt avväger säkerhetsbeloppet. Men denna fråga kommer, herr talman, åter att bli föremål för granskning i skatteutskottet. Herr talman! En annan skatt som tas upp i skatteutskottets betänkande 1994/95:SkU19 är skatten på tobaksvaror. Även här hävdar vi att den tid som har gått sedan beslut fattades rör sig om endast tre och en halv månad. Det är alldeles för kort tid för att vi i dag skall kunna se några större konsekvenser som gör att vi nu i dag överväger att frångå det föregående fattade beslutet. Också här krävs det ju att vi förbereder oss för en eventuell förändring i skattesatserna rörande tobaksvaror och vanor, och det skall vi göra på samma sätt som på de områden där vi har undantag från EU:s skattesatser och regler. Vi måste alltså klarlägga vår syn på tobaksbeskattningen inom det europeiska samarbetet. Avslutningsvis, herr talman, vill jag återigen påminna oppositionen om att vi skall göra allt för att nå upp till Världshälsoorganisationens mål vad gäller alkoholkonsumtionen i Sverige. För att nå dit måste vi samarbeta med de övriga nordiska och europeiska länderna. Det är därför viktigt att vi inte nu förhastar oss och på så sätt slår igen öppna dörrar och sedermera springer före de övriga nordiska länderna. Det vi skall göra är att avvakta samtalet som pågår mellan exempelvis de nordiska länderna rörande den s.k. Vidare måste våra förhandlingar med EU föras utifrån vår syn på alkoholpolitiken, nämligen att vårt mål är att sänka alkoholkonsumtionen med 25 % till år 2000. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Vi har undantagsregler i tre år när det gäller alkohol och öl. Men Sverige har i dag oerhört höga skatter i förhållande till övriga EU-länder. Om jag bara får nämna starkölet, ligger skatten här på Tyskland 86 öre. Det är stora skillnader. Det är klart att bryggerinäringen i detta land vill ha spelregler. Nu har vi ju en övergångstid på tre år, och man vill då ha signaler från regeringen om hur vi skall ha det i vårt land. Skall vi lägga ned de mindre bryggerierna? Vi har ett antal mindre bryggerier i landet, och många av dem har varierande smak på sina drycker, till gagn för det svenska folket med olika smakinriktningar. Vi har också större bryggerier.
Herr talman! Det är sant att vi har ett undantag, och så länge vi har det undantaget tycker jag att vi skall ta det litet lugnt och se framtiden an. Jag tolkar svaret från Jan-Olof Franzén så att han tycker att skatten på öl är hög. Vi ser det som en del av just alkoholpolitiken att ha de höga skatterna, för att de också skall finansiera den sociala sidan - precis som Karin Pilsäter var inne på. Jag kan ställa frågan till Jan-Olof Franzén igen: Hur ser ni moderater på Världshälsoorganisationens mål?
Herr talman! Jag säger här att skatten är hög i Sverige, och det erkänner också Granberg. Vad händer om vi ligger kvar på denna höga nivå? Kan den svenska bryggerinäringen klara sig gentemot konkurrensen från övriga Europa? Det är det frågan gäller, och det är den jag vill ha svar på. Jag har mycket svårt att tro att den svenska bryggerinäringen kan överleva i det läget.
Herr talman! Jag kan förstå att Jan-Olof Franzén har ett visst intresse just för bryggerinäringen. Vi har tre års undantagstid, och vi skall ta den tiden. Svaret på min fråga till Moderaterna uteblev. Jag tolkar det så att Moderaterna är nästan det enda partiet i kammaren som inte ställer upp på Världshälsoorganisationens mål.
Herr talman! Lars U Granberg sade mycket klokt i sitt anförande som jag gärna kan instämma i. Det är speciellt på två punkter som jag vill ge honom rätt. För det första är det riktigt att jag har vårkänslor. Det kan inte förnekas, och det känns inte helt fel. För det andra tycker jag inte att det finns några motsatser i det förslag som vi lägger fram om att höja priset på alkohol och tobak genom en höjd skatt. Men jag kan ge Lars U Granberg rätt i att det kanske inte är världens bästa tajmning med förslaget, eftersom vi nyligen har ändrat skatten genom EU-medlemskapet - som vi kanske i och för sig inte applåderade. Det finns också ett behov av att ha långsiktiga och någorlunda stabila regler. Jag kan försäkra Lars U Granberg att vi inte har några dubier vad gäller målet att försöka nedbringa konsumtionen av både tobak och alkohol. Det framgår ganska klart av vår motion i ärendet. Även om det inte är kristallklart när jag säger att det inte finns någon stark koppling mellan priset och konsumtionen, är den ju inte oväsentlig. Jag tycker därför att vårt förslag kan tillgodose både behovet av den koppling som vi avser och målet att få ned konsumtionen.
Herr talman! Det låter bra att man har uppmärksammat att det finns vissa problem med den tekniska spriten och att skattemyndigheten självmant nu har börjat titta på kraven på säkerhet. Lars U Granberg sade också att det finns vissa problem här - problem som vi inte uppmärksammade tillräckligt mycket när vi fattade beslut om detta i höstas.
Herr talman! Ett problem är just kostnaderna för företagen. Jag har inte sett den nya propositionen. Jag svarar inte mer än så, utan jag väntar tills vi får se den nya text som vi skall ta ställning till. Jag kan passa på att ställa frågan till Michael Stjernström. Han svarade inte heller när det gäller Världshälsoorganisationens mål. Hur ställer sig kds till det?
Herr talman! Som Lars U Granberg har noterat har vi inte reserverat oss på mer än den punkt som gäller den tekniska spriten, så vi instämmer med utskottsmajoriteten på de övriga punkterna. Vi tycker att WHO:s mål är det enda riktiga. Vi arbetar för en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Det är riktigt, som Lars U Granberg försökte säga, att vi månar om många människor i samhället, och därför är vi restriktiva till alkohol.
Herr talman! Lars Granberg talade om vårkänslor, och Ronny Korsberg erkände att han hade vårkänslor. Jag är mer osäker av mig ännu - det får bli varmare i luften först. Men Lars Granberg hade nog litet vårkänslor själv, eller också var det insnöade gamla rester han visade upp. Han gav mig en överhalning för att jag ville höja skatten, men det har jag inte föreslagit, Lars Granberg - inte alls! Det var liksom av gammal vana som jag fick skäll den här gången. Men Vänsterpartiet har inte föreslagit höjd skatt på alkohol i sitt budgetförslag. Vi har föreslagit stöd till en folkpartimotion i det här betänkandet. Så udda är det i det här fallet, så nu gäller det att vi är väldigt vårallerta för att hänga med. Vi är alltså överens om att det nog är för tidigt att ändra, men om ett tag tror jag att det kan finnas behov av att justera alkoholskattereglerna - det kan det göra. Det finns knöligheter med lagen, t.ex. att vin med bubblor i är extra hemskt och skall straffbeskattas enligt EU:s regler. Det finns alltså en del knepigheter som bör åtgärdas, men vi har inte föreslagit några skattehöjningar. Däremot är det synd att vi inte har kunnat enas om att slå fast att vi skall ha en hård och aktiv linje mot EU när det gäller att värna våra möjligheter att ha införselregler, Lars Granberg. Men rätt skall vara rätt: Den här gången fick jag skäll i onödan!
Herr talman! Om det var skäll i onödan vet jag inte. Det var en vänstermotion, undertecknad Gudrun Schyman, med bland dem som behandlas i betänkandet, och i den föreslogs en riktad skattehöjning. Det var den jag tänkte på när jag sade att förslagen måste gå igenom en grundlig budgetprövning. Om det var fråga om vårkänslor eller om känslor av snö kan vi väl lämna därhän. Men vi kan ju snacka om EU. Vänstern gör sig ju nu av med den EU talesman man har, nämligen Bengt Hurtig från min egen länsbänk; honom hade jag möjligtvis kunnat sätta mig ned med för att göra upp om framtida EU planer.
Herr talman! I reservationen från Vänsterpartiet i det här betänkandet har vi inga förslag om skattehöjningar. Det fanns en motion om teknisk sprit, men den har vi från Vänsterpartiets sida inte tillstyrkt vid utskottsbehandlingen - den förde med sig tekniska komplikationer, och vi lyssnar ju på de argument som framförs. Det är ju så vi jobbar i utskotten, eller hur
Herr talman! Med tanke på dagen som har gått tyckte jag att det passade att ta upp det här. Nu när Vänsterpartiet börjar svänga mer åt höger kan det ju vara bra att påminna vänsterpartisterna om att de ändå brukar vara väldigt måna om att höja skatterna.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 23 behandlas två motioner, en från Moderata samlingspartiet om sparande och ägardemokrati och en från Vänsterpartiet om ekonomisk demokrati - således klassiska politiska skiljefrågor. Socialdemokraterna hade helst sett att de båda motionerna behandlats i samband med budgetbetänkandet, där de hade kunnat försvinna mer obemärkt. Efter votering i utskottet beslutades emellertid om ett separat betänkande. De senaste veckornas utveckling aktualiserar med dramatisk tydlighet hur nödvändigt det är att Sverige radikalt lägger om kursen i den ekonomiska politiken. Dit hör villkoren för sparande och ägande. Visionen om en egendomsägande demokrati är en hörnsten i moderat politik. Ett spritt enskilt ägande baserat på privat sparande har avgörande betydelse för om Sverige skall vara ett välfärdssamhälle med fria och självständiga medborgare och ekonomisk tillväxt eller en centralt styrd och reglerad stat i ekonomisk utförslöpa och ett alltmer bidragsberoende folk. Människors strävan efter att förkovra sig och förbättra tillvaron för sig själva och de sina är och har alltid varit en mäktig drivkraft. Ett samhälle som inte ger sina medborgare möjligheter att förkovra sig genom eget arbete, företagsamhet och sparande stagnerar och stöter slutligen bort de människor och det kapital som utgör förutsättningen för utveckling och välstånd. Oupplösligt förknippat med denna drivkraft är det egna ägandet av kapital och egendom. Skyddet för äganderätten är en förutsättning för att människor skall vilja investera och våga ta risker som alltid är förknippade med företagande och teknisk och ekonomisk utveckling. Det privata ägandet och sparandet är basen för såväl den enskildes som samhällets välstånd. Det ger trygghet och frihet genom de möjligheter det ger den enskilde att bestämma över och kontrollera sin ekonomi. Det finansiella sparandet är också i en global ekonomi av betydelse för kapitalbildningen och för näringslivets, framför allt de mindre företagens, tillgång till investeringskapital. Utan tillgång till eget sparkapital eller sparade medel från familjemedlemmar eller andra närstående eller intressenter skulle en del av dagens storföretag inte ha funnits. Detsamma gäller ett oräkneligt antal mindre företag. En fungerande marknadsekonomi förutsätter enskilt ägande och sparande. Marknadsekonomi baserad på enskild äganderätt är framför allt en nödvändig förutsättning för demokrati. I ett samhälle utan enskild äganderätt finns ingen pluralism annan än den som staten tillåter och stöder. Ett sådant samhälle är inte förenligt med fri debatt och demokrati. Den yttersta konsekvensen kan vi studera i det ekonomiska, politiska och moraliska sammanbrottet för tidigare planekonomier. Den politik som inleddes i Sverige på 1940-talet dominerades av planekonomiskt tänkande i kombination med vad som förefaller att ha varit en allmänt omfattad tilltro till att välståndet var en gång för alla givet. I största välmening växte ett statligt/korporativt kontrollsamhälle fram. Till skillnad från vad som var fallet i andra socialistiska stater var det inte produktionsmedlen som i första hand skulle läggas under offentlig kontroll utan produktionsresultatet och de enskilda medborgarnas ekonomi. Icke desto mindre är staten den enskilt störste ägaren av rent kommersiella företag som producerar varor och tjänster. Det korporativa inslaget har varit betydande. Den socialdemokratiska politiken har bedrivits konsekvent och målmedvetet. Det finns en rak linje från arbetarrörelsens efterkrigsprogram för en planmässig folkhushållning fram till 1990-talets partiprogram. Den s.k. svenska modellen har, som också Vänsterpartiet konstaterar, lett till en stark koncentration av stora företag. Samtidigt har nyetableringen av industriföretag minskat dramatiskt sedan 1950-talet. En sådan utveckling innebär risk för en svag inhemsk innovationskraft och vikande investeringar. Det innebär också en vikande arbetsmarknad. På 40 år har Sverige inte haft någon tillväxt av sysselsättning i den privata sektorn. Hela sysselsättningsökningen har kommit i den offentliga sektorn, som i allt väsentligt varit skyddad av offentliga monopol. Samtidigt som storföretagen till följd av globaliseringen av ekonomin har blivit allt mindre beroende av Sverige har Sverige blivit alltmer beroende av storföretagen. Att detta är en vansklig situation framgår av det faktum att samtidigt som industriproduktionen i Sverige sedan 1970 har sackat efter övriga industriländer har produktionen i svenska företag utomlands ökat kraftigt. Under slutet av 1980-talet ökade de svenska direktinvesteringarna i utlandet dramatiskt. Den utvecklingen har vänt under senare år. Till koncentrationen har, som vänstermotionen också noterar, den solidariska lönepolitiken medverkat. För den enskilde har utvecklingen inneburit en starkt sammanpressad lönestruktur. Samtidigt har en växande del av löneutrymmet intecknats för obligatoriska försäkringar. Kopplingen mellan arbetsersättning och arbetsinsats har blivit allt klenare. Till detta bidrar de kraftiga marginaleffekterna i skatte och transfereringssystemen. För de allra flesta finns det i stort sett inga påtagliga ekonomiska incitament för att investera i en utbildning och för att ta på sig mer krävande och ansvarsfulla arbetsuppgifter. Sverige har blivit ett höglöneland för lågutbildade och ett låglöneland för högutbildade. Givetvis medför detta att vi i en internationell ekonomi riskerar att förlora såväl kompetens som investeringar till länder som kan erbjuda markant bättre villkor. Från att ha haft en av världens snabbast växande ekonomier sedan 1870-talet har motsatsen gällt sedan slutet av 1960-talet. Från 1970 till 1991 rasade Sverige från tredje till fjortonde plats i välståndsligan. 1993 hade vi fallit till sjuttonde plats. Vi har fått en ökande statlig skuldbörda, upprepade kostnadskriser och finanskriser som har utlöst nedskrivningar av kronkursen. Ännu kan vi inte se något slut på den utvecklingen. Vi blir som nation allt fattigare och alltmer beroende av våra långivare. Utbyggnaden av de kollektiva skyddsnäten har medfört att många enskilda hushåll har berövats reella möjligheter att spara eller dragit slutsatsen att de inte behöver spara för framtida behov eller ha en buffert för oförutsedda händelser. Ett eget sparande kan tvärtom leda till mindre förmåner från det allmänna än eljest. För allt fler gäller inte längre den självklara regeln att det skall löna sig att arbeta. Tvärtom, beroendet av inkomster från transfererings och bidragssystemen har ökat och därmed beroendet av det politiska systemet. En ESO-rapport visar att den lön som en vanlig familj behöver för att nå upp till socialbidragsnivån efter skatt och barnbidrag är betydligt högre än ingångslönen i flertalet yrkeskategorier. Rapporten avser 1991 då arbetslösheten började öka kraftigt, medan genomsnittsnivån fortfarande var jämförelsevis beskedlig. Hushållen har invaggats i en bräcklig trygghet, vilket den yngre generationen har börjat upptäcka. I en nyutkommen bok beskriver en ung centerpartist situationen på följande sätt: "Det starka samhället har under de senaste trettio åren tagit från medborgarna så mycket ansvar och ställt ut så stora löften om välfärden att såväl kommunerna som staten håller på att kollapsa under kravbördan." Vad som nu sker är att staten och kommunerna tvingas dra ner på de offentliga åtagandena samtidigt som man slår rekord i skatte och avgiftsökningar. Det förefaller mig synnerligen optimistiskt att i det läget tro att hushållen skall minska sitt sparande för att i stället börja konsumera och sätta fart på hemmamarknaden. Förvisso ändrades hushållens sparbeteende dramatiskt under 1980-talet. Mellan 1982 och 1989 registrerades en kraftigt negativ sparkvot. I 1980-talets överhettade spekulationsekonomi lönade det sig att låna och konsumera. Skattesystemet och inflationen garanterade en hög avkastning. Många lockades då in i ett alltför kostsamt boende. Finansiellt sparande däremot bestraffades med negativ avkastning. Det var ett omoraliskt system som belönade slösarna och spekulanterna och bestraffade bank och aktiespararna. Efter skatteomläggningen 1990 ökade sparkvoten lika dramatiskt, i hög grad som en följd av att hushållen började betala av sina skulder. Sparkvoten har närmat sig vad som gäller i jämförbara länder. Givetvis medför detta en lägre konsumtion, men att ensidigt utmåla detta som ett av de stora problemen i svensk ekonomi och ett hot mot tillväxt och sysselsättning innebär en grov förenkling och en undervärdering av de grundläggande problemen i den svenska ekonomin. Skatteomläggningen likställde olika sparformer, vilket som väntat ledde till högre finansiellt sparande. Härigenom kan på sikt ökade resurser lånas ut till andra delar av ekonomin som behöver dem för produktiva investeringar. I debatten beskrivs detta ofta som att "pengar läggs på hög", vilket tyder på en brist på insikt om de ekonomiska sambanden mellan sparande och investeringar. Sveriges problem i dag är inte att det sparas för mycket i hushållen utan för litet i den offentliga sektorn. Man löser inte detta problem genom att skatteoch avgiftsvägen dra in hushållens sparande till de offentliga systemen. Vänsterpartiets tankar om ökat offentligt ägande av företag, höjda skatter, indragningar av s.k. övervinster och uppbyggandet av nya löntagarfonder skulle få förödande effekter på sparandet, investeringsviljan och ekonomin. Det är anmärkningsvärt, herr talman, att socialdemokraterna i finansutskottet inte entydigt tar avstånd från dessa förslag. Det är en illustrativ skillnad i deras försiktiga kringgående av den verkliga innebörden av vänstermotionen, samtidigt som behandlingen av den moderata motionen är demagogisk och föga seriös. Det är ytterligare ett exempel på socialdemokraternas återfall i gamla, unkna socialistiska tankebanor. I regeringsförklaringen utpekades hushållens finansiella sparande som negativ för sysselsättning och tillväxt. Detta föranleder mig att fråga Sören Lekberg, som skall representera Socialdemokraterna, i den här debatten, vilka konkreta förslag vi kan vänta från Socialdemokraterna i syfte att minska den privata sektorns finansiella sparande. Ett stabilt, högt hushållssparande och privat ägande är ett led i en moderat politik för ekonomisk tillväxt, välstånd och en hållbar välfärd. Det är också ett led i en politik som syftar till att ge hushållen realistiska möjligheter att ta en del av det ansvar för den framtida tryggheten som nu ensidigt åvilar det allmänna och som det allmänna har allt svårare att infria. Det nya ATP-systemet kommer att öka sparandet. Behovet av bostadssparande ökar med nödvändigheten av större kontantinsatser. De tankar som på senare tid har väckts om hushållssparandet och dess fördelning över livscykeln och nya former av välfärdssystem, t.ex. s.k. medborgarkonton, förtjänar att utvecklas. Ett ökat hushållssparande skall inte fördömas och hindras utan stimuleras genom fasta spelregler, genom den ekonomiska politiken och skattepolitiken som skall göra det lönsamt att arbeta, spara och driva företag. I reservationerna, vilka i samtliga fall utom ett stöds av de tidigare regeringspartierna, tar vi avstånd från regeringens politik - att genom en utvidgning av AP-fondernas möjlighet att förvärva aktier eller genom en överföring av löntagarfondernas medel till AP-fonderna. Det skulle innebära en återgång till den fondsocialism vi lyckats göra oss av med. I stället bör det enskilda aktieägandet främjas, vilket är det mest effektiva sättet att främja företagens riskkapitalförsörjning. De enskildas möjligheter att aktiespara i det egna företaget, liksom företagsvisa vinstdelningssystem är utmärkta medel för att sprida ägande till de enskilda anställda och därigenom skapa delaktighet och samhörighet. Det kan vara en viktig faktor i lönebildningen. Anställdas aktiesparande skall således kunna ske på samma villkor som gäller för allmänheten och inte utsättas för särskild förmånsbeskattning. Inte heller skall vinstandelar beläggas med sociala avgifter. Vi moderater föreslår dessutom att utvidgade möjligheter för pensions och livförsäkringssparande bör utredas i särskild ordning. I annat sammanhang föreslår vi ett system för bostadssparande. Min kollega, Per Bill, kommer senare i debatten att närmare utveckla en del av våra förslag. I sedvanlig ordning, herr talman, kommer jag endast att yrka bifall till och begära rösträkning på reservation 3.

Herr talman! Betänkande FiU23 handlar, som Sonja Rembo började med att säga, om mycket grundläggande förutsättningar för marknadsekonomi och därmed ekonomisk utveckling. Jag tycker att det är djupt beklagligt och faktiskt en aning förvånande att socialdemokraterna som påstår sig tycka om marknadsekonomi och expansion i näringslivet i praktiken genom sina ställningstaganden i detta betänkande faktiskt motsätter sig många förslag som skulle förbättra förutsättningarna för just ekonomiskt framåtskridande, ekonomisk tillväxt. Socialdemokraterna har t.ex. ingenting positivt att säga om vikten av stimulans av hushållssparandet och ökad ägarspridning. Det mesta utrymmet i betänkandet ägnas åt att beskriva hur ökningen av hushållssparandet under 80-talet från att vara starkt negativ till att bli ungefär +8 % hade dystra orsaker och dystra följder. Om det hade funnits intresse för en historisk analys tycker jag att det hade varit mera på sin plats att beskriva den enligt mitt tycke ganska dåliga socialdemokratiska politik som ledde fram till detta negativa hushållssparande, dvs. ökad skuldsättning hos svenska familjer. Litet självkritik där hade nog varit på sin plats. Den avgörande faktorn är faktiskt inte att sparandet därefter ökade, därför att människor som det står i betänkandet kände sig otrygga på grund av arbetslöshet. Sparandet ökade därför att allt fler människor insåg att den politik som byggde på ständigt stigande skulder inte var hållbar i längden. När politiken sedan lades om blev det naturligtvis en kraftig förändring. Lika litet insikt i verkligheten visar enligt min uppfattning utskottets socialdemokrater när det gäller enskilt sparande i aktier, dvs. i frågan om riskkapital till de svenska företagen. Små och medelstora företag är nästan alltid hänvisade till den svenska riskkapitalmarknaden, eftersom de av naturliga skäl är ganska okända på den internationella marknaden. Om man skall tro betänkandet menar Socialdemokraterna att det är en lösning att låta AP-fonderna köpa fler aktier. Det synsättet innehåller gamla motsättningar, men det bygger enligt min uppfattning på en mycket grundläggande missuppfattning om hur småföretagaren, den individ som driver företag, tänker och resonerar. De vill faktiskt inte ha statliga fonder som delägare. Därmed uteblir den expansion som vi så väl behöver i Sverige. Frågan om riskkapital är mycket strategisk och av central betydelse för näringslivets expansion och därmed också för möjligheterna att knäcka massarbetslösheten. Under de senaste månaderna har det kommit allt fler tecken på att den politik som nu förs är alldeles fel. Det är varit uppe till diskussion tidigare i dag. Den svenska kronan har rasat mer än de andra valutorna i B-laget, och räntorna har stigit mot nya höjder. Detta är ett allvarligt bevis för att regeringen inte har lyckats skapa något förtroende för Sverige och den egna politiken. Tvärtom har misstron bara ökat vecka för vecka. Det finns flera tecken på misstro. Ett är att utlandet alltmer drar sig från den svenska aktiemarknaden. Det påverkar just de frågor som behandlas i betänkandet. Fram till regeringsskiftet förra året placerade utlänningar väldigt mycket pengar i svenska aktier till fromma för svenska företag som behöver riskkapital för investeringar i nya jobb. Det var faktiskt så mycket som 50 miljarder som under rätt kort tid på det viset tillfördes Sverige. Men fr.o.m. november började de i stället sälja svenska aktier och ta hem sina pengar. Den är ju egentligen ganska dum som inte förstår att detta har ett samband med en ändring i företagsklimatet och en ökad beskattning som riksdagens vänstermajoritet har beslutat. Även om skattehöjningarna i sig inte direkt drabbat utlänningarnas aktieplaceringar vittnar det om en sådan negativ inställning till enskilt ägande och enskilt aktiesparande att detta skapar misstro utomlands. Samma negativa signal ges av socialdemokrater och vänsterpartister vad gäller de anställdas möjligheter att aktiespara i det egna företaget. Det skall nu behandlas som förmån och förmånsbeskattas, och anställdas vinstandelar skall återigen beläggas med sociala avgifter. Budskapet i detta betänkandet till sparare och investerare från socialdemokrater och i förekommande fall vänsterpartister vad gäller de anställdas möjligheter att aktiespara och till företagare är tyvärr mycket enkelt att förstå. Regeringen och riksdagsmajoriteten tycker inte om enskilt ägande. De tycker inte om enskilt sparande, allra minst i aktier. Det är mycket enkelt att förstå, men det är dåligt för Sverige. Det är dåligt om man har ambitionen att få fram flera jobb och få bukt med den mycket höga arbetslösheten. Det har varit ganska mycket diskussion om situationen på riskkapitalmarknaden och att utländska placerare lämnar den svenska marknaden. Jag hoppas att utskottets talesman tar upp detta, eftersom han nu avvisar alla förslag som andra har kommit med, och har någon sorts eget förslag till lösning. När de utländska placerarna lämnar Sverige blir kraven större på den inhemska marknaden. Det är där Socialdemokraternas och Vänsterpartiets skattehöjningar slår till med full kraft. Det är negativt i flera ändar. Jag vill faktiskt fråga Sören Lekberg om ni socialdemokrater har täffat någon individ som driver småföretag, eller någon som funderar på starta ett företag, som tycker att det är ett jättebra förslag att AP-fonden skall bidra med riskkapital till hans eller hennes företag. Frågan har varit uppe till diskussion under många år. Jag har träffat rätt många företagare. Alla skyr detta förslag som pesten. I betänkandet tas också frågan om försäljning av statliga företag upp. Här tycks det råda ett visst avstånd, om man får uttrycka sig så, mellan riksdagens socialdemokrater och Göran Persson. Riksdagens socialdemokrater andas i detta betänkande väldigt stor skepsis mot den ägandespridning som följer av försäljning av statliga företag. Det står att en sådan har "flera starkt negativa inslag". Göran Persson däremot har vid upprepade tillfällen sagt att det är viktigt med försäljning av Nordbanken. Det skall ju betala för det beryktade RAS. Nu känner han sig tydligen tvungen att senarelägga försäljningen eftersom aktiemarknaden går så knackigt, om man skall döma av hans uttalande häromdagen på ett investeringsseminarium. Det är uppenbarligen ett stort problem för honom. Men utskottets talesman kanske tycker att det är bra, eftersom försäljningen har de starkt negativa inslagen. Jag kan förstå det som står om att man vill ha bra betalt för de statliga företagen. Det illustrerar ett annat problem. Med dagens kurs på den svenska kronan är det i princip rea på alla svenska företag. Det borde vara ett starkt intresse att inte vidmakthålla en sådan situation utan skapa ett läge där den svenska kronan stärks så att vi inte rear bort svenska företag och svenska tillgångar. Till slut, herr talman, ber jag att få citera ett annat litet avsnitt från texten. Där talas om en "stabil ekonomisk omgivning". Det skall vara en "trygg ekonomisk atmosfär", etc. Tycker utskottets talesman att detta stämmer med verkligheten? "Stabil ekonomisk omgivning", det står på s. 3, när den svenska kronan försvagas med jättekliv varje vecka. "Trygg ekonomisk atomsfär" tror jag att många människor med vanliga egnahemslån uppfattar som ett hån när de åker på smällar med ökade räntebetalningar med flera hundra kronor i månaden med den ränteförändring som sker. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla reservationer som jag har undertecknat för Folkpartiets räkning, men jag yrkar bara bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation nr 1, och i övrigt stödjer jag utskottets förslag. Jag tycker det är bra att vi har en ideologisk debatt här i kammaren, även om den kanske kommer något sent på dagen. Jag skall börja med att dra några huvudpunkter i vår motion, eftersom jag har en svag misstanke om att inte alla deltagare i den här debatten har läst den så där väldigt noga. Vi bygger motionen ganska mycket på en bok skriven av ekonomhistorikern Jan Glete. Boken heter Nätverk i näringslivet. Glete bygger för övrigt på en mycket känd politisk ekonom som heter Joseph Schumpeter, som också var en synerligen konservativ österrikisk finansminister en gång i tiden. Det kan jag berätta för Sonja Rembo, om hon inte visste det förut. Han stod henne nog ideologiskt ganska nära. Men Schumpeter hade också en analys av kapitalismens långsiktiga utveckling som inte stämmer särskilt bra med den moderata motionen. Gletes genomgång av det svenska näringslivet och ägandet i det svenska näringslivet går i huvudsak ut på att den ägargrupp som fanns i Sverige i början på 1920-talet, dvs. de finansfamiljer med familjen Wallenberg i spetsen som var de som deltog i finansieringen av den industriella uppbyggnaden i Sverige, har behållit sitt grepp. Det är fortfarande i stort sett samma familjer som finns kvar. Det har kommit fram mycket få nya ägargrupper. Vad beror då detta på? Glete anser att de var väldigt skickliga på att hålla tillbaka andra nya företagare, dvs. behålla privilegierna för sig själva. Dessutom var det också så, och där stämmer analysen med den moderata motionen, att politiken också var väldigt inriktad på att stödja just det etablerade, mycket koncentrerade privata ägandet. Det gällde oavsett om det var socialdemokratiska regeringar, borgerliga regeringar eller samlingsregeringar. Sedan drar Glete upp en problematik, nämligen att de nya stora ägargrupperna innebär ett institutionellt ägande. Det är alltså fonder och investmentbolag som har vuxit fram. Problemet med dessa ägare är att de inte är aktiva. De har inga idéer om produktionen. De fungerar inte som gamle Wallenberg nog gjorde i sina bästa stunder. Han visste ju något om produktionen. Han träffade ingenjörerna och hittade företagsledarna. Men dessa nya ägarna representerar något slags anonym ägarmakt där det bara går ut på att dra ur profiterna. Man har inga som helst idéer om själva produktionen. Det är detta som hindrar nyföretagandet. Nya idéer kommer inte fram. De gamla ägargrupperna är också defensiva. De lever på gamla meriter. Det är ju ett kompisgäng som styr mycket av det svenska näringslivet. Man utser varandra på bolagsstämmorna. Samma gubbar sitter i stort sett i alla bolagsstyrelser. De hinner naturligtvis inte sätta sig in i produktionens konkreta villkor när de sitter i tio, elva eller tolv bolagsstyrelser. I den här motionen efterlyser vi funderingar hos oss politiker på hur vi skall hitta nya lagar och nya politiska åtgärder för att stimulera fram nytänkandet och nyföretagandet så att nya idéer tas till vara. Vad är det för ägarformer som stimulerar nya idéer? Vi är också rädda för att sälja ut statliga företag. Som det ser ut i dag finns det risk för att t.ex. Nordbanken kommer att ägas av ägargrupper där den gamla eliten förmodligen blir de som dominerar i yttersta änden i alla fall. Jag skulle vilja fråga dem som har skrivit under reservation nr 2 en sak. Jag är för övrigt förvånad att även Roy Ottosson har skrivit under den. Den innehåller ett direkt felaktigt påstående. Det står att Vänsterpartiet vill ha ökat statligt ägande. Var någonstans i vår motion står det att vi vill ha ökat statligt ägande? Vi har t.o.m. föreslagit utförsäljning av åtminstone ett statligt företag, nämligen Tipstjänst. Vi har ställt upp på att folkrörelserna skall kunna ta över det. Nu hade det förslaget sådana former när det lades fram av den borgerliga regeringen att vi inte ställde upp på det. Men detta är ett falskt påstående. Vi letar efter nya ägarformer. Låt mig sedan säga några ord om den moderata motionen. Jag tycker att det bra att moderaterna har ansträngt sig att göra en riktigt massiv ideologisk motion. Men efter att ha läst den kom jag att tänka på gamla sovjetiska läroböcker i politisk ekonomi där allt går framåt som tåget och socialismen ständigt segrar och kapitalismen bara går mot nya eländen. Det är ungefär samma stil på motionen men tvärtom så att säga. Det är en oerhört förenklad historieskrivning. Man kan återigen jämföra med Schumpeter. Det är faktiskt så att staten har betytt ganska mycket, t.ex. för det svenska näringslivets utveckling. Den svenska läkemedelsindustrin, telekommunikationerna och andra specifika svenska produkter har byggt mycket på det korporativa samarbetet med staten. Det måste nog erkännas, även om det också finns negativa aspekter. Analyser av de framgångsrika ekonomierna i Östasien visar också att det inte har varit några extremliberala marknadsekonomier där staten inte har haft något att säga till om. Det har ju tvärtom varit en mycket aktiv och stark stat, t.o.m. en auktoritär stat i flera fall, som har befrämjat en riktigt brutal kapitalistisk marknadsekonomi. Jag skulle också vilja fråga Sonja Rembo en annan sak. Om jag förstår saken rätt så menar Sonja Rembo att Sverige är ett socialistiskt land. Är det rätt uppfattat? Eller åtminstone så har det varit ett socialistiskt land. Eller var det så att vid regeringsskiftet 1991 förvandlades plötsligt Sverige från ett socialistiskt land till ett kapitalistiskt land? Och sedan blev vi socialistiska igen 1994 efter den socialdemokratiska valsegern. Är det rätt analys? I så fall tycker jag att det är ett mycket ytligt sätt att använda begreppet socialism respektive kapitalism, eller om det nu är marknadsekonomi som är det begrepp som används. Detta är en av mina käpphästar. Jag hoppas att mina meddebattörer accepterar att det faktiskt finns en ganska grundläggande skillnad mellan begreppet kapitalism och begreppet marknadsekonomi. Kapitalism handlar alltså om det privata enskilda ägandet. Marknadsekonomi är de mekanismer som sprider ut varor och tjänster från producent till konsument. Vi vänsterpartister har ju på flera punkter bedrivit en hel del självkritik. Vi hade felaktiga föreställningar om planekonomin och dess möjligheter. Vi tror på någon typ av socialistisk marknadsekonomi. Det är inte lätt att hitta dessa ägarformer, företagarformer och hur nyföretagandet skall gå till, men det finns mycket i den moderna teknologin, t.ex. att man måste vara mer beroende av de anställda och deras kunskaper osv., som egentligen befrämjar ett mer kollektivt ägande. När det gäller talet om fondsocialism var det så att Meidners ursprungliga idé faktiskt handlade om ett företagsanknutet ägande, Anne Wibble. Det var i och för sig tänkt att vara kollektivt bland de anställda, men det var ett ägarinflytande där man skulle avstå från vissa löneökningar och annat för att i stället skaffa sig ett ägande och ett inflytande. Jag har mycket svårt att förstå den folkpartistiska inställningen. Ni motionerade ju en gång i tiden om detta med löntagarfonder. Nu är det fullständigt borta från all folkpartistisk ideologi. Låt mig till sist ställa en fråga till Sören Lekberg. I likhet med de två föregående talarna efterlyser jag den socialdemokratiska ståndpunkten. Den är faktiskt ganska frånvarande. Hur ser ni litet mer långsiktigt på detta med ägandet i näringslivet? Upplever ni inte den enorma maktkoncentrationen som ett stort problem? Vad skall man göra åt det? Det är litet illavarslande att det i dag tycks saknas en levande debatt inom arbetarrörelsen kring de stora, långsiktiga ideologiska frågorna.

Herr talman! Johan Lönnroth ställde en rak fråga till mig: Är Sverige ett socialistiskt land eller har det varit det? Det är egentligen en fråga som han skall ställa till socialdemokraterna. Socialdemokraterna har dominerat den politiska utvecklingen i Sverige under i stort sett hela min livstid. Det är ju en fråga man kan ställa sig. Jag kommer ihåg när socialdemokraterna försökte undvika ordet socialism, jag tror att det var inför 1990 års partiprogram. Icke desto mindre står det i detta partiprogram: Från demokratiska utgångspunkter är det således bestämmanderätten över produktionen och produktionsresultatets fördelning som är det centrala, inte äganderätten. Det kan vara nödvändigt att i olika former påverka och förändra ägarstrukturen i näringslivet. Ett medel för detta är kollektivt delägarskap via den kollektiva kapitalbildningen. I den omfattning som viktiga gemensamma behov gör det nödvändigt är socialdemokratin också beredd att i samhällets ägo eller under samhällets kontroll överföra naturtillgångar, kreditinstitut eller enskilda företag. Så ungefär sade man också 1945. Det är den röda tråden som vi har lyft fram i vår motion. Om det kallas för socialism kan Johan Lönnroth avgöra, och det kan socialdemokraterna avgöra. Vi kallar det för funktionssocialism. Johan Lönnroth frågade också var det står att Vänstern vill öka det statliga ägandet. Jag kan hänvisa till s. 5 i den tryckta versionen av vänstermotionen. Där står det att staten och kommunerna enligt Vänsterpartiets mening bör fungera som starka och målmedvetna ägare i näringslivet. Man föreslår också indragning av vinstmedel, s.k. övervinster, till kollektiva fonder. Man vill ha lokala löntagarfonder, kommunala löntagarfonder etc. Nog tyder det på ett ökat såväl statligt som kommunalt ägande, Johan Lönnroth. Eller skall det inte tolkas på det sättet?
Herr talman! Jag har svårt att förstå att socialismen avgörs av vad som står i det socialdemokratiska partiprogrammet. I så fall skulle vi väl ha republik här i landet. Jag har förstått att Sonja Rembos partiledare, Carl Bildt, har börjat studera Marx. Han anser säkert att man skall utgå från verkligheten. Hur ser det här samhället ut? Det här är ett samhälle där stora privata kapitalägare dominerar ägandet i näringslivet. Det är ingen tvekan om det. Det är ett ägande som är mycket koncentrerat till ganska få dominerande finansfamiljer. Sverige är nog ändå ett kapitalistiskt land, oavsett vad som står i det socialdemokratiska partiprogrammet. Det är riktigt att vi i vår motion hävdar att staten skall vara en stark och aktiv ägare, liksom kommunerna. Men ni påstår i er reservation att vi vill öka det statliga ägandet. Det står inte någonstans. När det gäller såväl löntagarfonder som de framtidsfonder som vi har resonerat om handlar det om ett ägande som ligger kvar i företaget. Det är alltså inte staten som skall lägga sig till med fonder, utan det är de anställda som i olika kollektiva fonder skall skaffa sig ett ökat inflytande över ägandet för att öka demokratin och bredda ägandet så att det inte blir enbart familjen Wallenberg och några till som har makten över hela det svenska näringslivet.
Herr talman! Om kraven på republik skulle vara avgörande för huruvida ett parti är socialistiskt eller inte föreslår jag att Johan Lönnroth kastar en blick i det socialdemokratiska partiprogrammet. Det är riktigt som Johan Lönnroth säger, att den dominerande utvecklingen har baserats på näringsfrihet och privat kapital och företagande. Icke desto mindre har staten varit den enskilt störste ägaren av företag och är så fortfarande. Vi har föreslagit fortsatt utförsäljning av en lång rad företag, bl.a. Nordbanken, för att sprida ägandet. Under den förra regeringsperioden såldes statliga företag för 23 miljarder kronor till 400 000 nya aktieägare. Det var i stor utsträckning en ny kategori aktieägare. Det var många kvinnor - unga kvinnor och kvinnor i glesbygd - som inte tidigare hade varit aktieägare. Under senare år har vi fått ett mycket stort privat aktieägande i Sverige. Vi har 3,8 miljoner aktieägare i Sverige i dag. Det är tack vare aktiva åtgärder som aktieägandet har spritts till en stor mängd människor. Man kan börja tala om ett folkligt ägande av företag. Jag håller med Johan Lönnroth om att det finns en stor koncentration av ägarmakt i Sverige. Det beror bl.a. på att politiken har medverkat till att driva fram en koncentration till mycket stora företag. Men inte blir det bättre av att staten eller kommunerna äger företag. Om man kliar varandra på ryggen i storbolagens styrelser gör man det sannerligen också i de statliga bolagens styrelser. Det ser vi på utnämningspolitiken.
Herr talman! Många människor har börjat skaffa sig aktier under senare år. Det är unga kvinnor och vanliga löntagare. Men problemet är att de inte har något som helst inflytande. Jag har själv varit på några bolagsstämmor. Där kan man se att det är fem sex herrar som uppträder som representanter för de stora ägarna. Det hjälper inte om alla de unga kvinnorna ställer sig upp och ropar. Det är ändå de tunga ägarna som avgör. Ibland handlar det också om A och B aktier. Det har inget som helst betydelse för demokratiserandet av vem som skall bestämma vad som skall produceras här i landet. Det är bra att vi debatterar detta, men jag skulle önska mig litet mer självkritik. Jag tänker på historieskrivningen i den moderata motionen. Det var ju faktiskt den gamla högern som bekämpade frihandeln en gång i tiden och som försökte stoppa den allmänna rösträttens genomförande 1917. Den gamla högern stod då för staten. Det var den starka överhetsstaten. Några ord kunde ju ägnas åt detta. Man kunde begära något slags självprövning. Det saknar man i de moderata debattinläggen i dessa stora ideologiska frågor.
Herr talman! Även jag har läst Joseph Schumpeter. Det är lustigt hur olika slutsatser olika människor kan dra av samma författare. Det som jag menar är den bärande tanken hos Joseph Schumpeter är utvecklingsförlopp, betydelsen av enskilda entreprenörer. Det har ganska stark koppling till de frågor vi diskuterar i dag. Johan Lönnroth tog upp en fråga som är allvarlig, nämligen bristen på enskilda ägare. Det finns för många stora ägare och det blir bara nya institutionella ägare. Det är ett problem. Mitt förslag till lösning är att man skall ha skatteregler och andra institutionella förhållanden i Sverige som gör det möjligt att få fram fler enskilda ägare. Johan Lönnroths förslag tycks däremot vara att man skall skapa något slags kooperativa, kollektiva eller andra egenartade former som såvitt jag förstår inte har prövats med framgång någonstans. Jag har en annan invänding mot vad Johan Lönnroth sade. Jag tror nämligen inte att marknadsekonomin kan fungera om man inte har privat ägande. Det hänger samman med att det privata ägandet är kopplat till vinsten. Vinsten har en mycket speciell signalfunktion i utvecklingsförloppet. Det skulle vara intressant att höra om Johan Lönnroth kan ge några exempel på marknadsekonomier som har kunnat fungera utan privat ägande. Jag tror inte att det finns några sådana. Till slut ställdes en direkt fråga. Jag vill bara nämna att de förslag om löntagarnas inflytande och delaktighet som vi diskuterade i folkpartiet var väsensskilda från Meidnerfonder o.dyl. Johan Lönnroth sade något till Sonja Rembo som gjorde mig mycket förvånad. Den som skall bestämma över vad som produceras är väl varken ägare, aktiesparare, löntagare, långivare eller politiker? Det är väl konsumenterna? Det förutsätter en fungerande marknadsekonomi med privat ägande. Det blir tyvärr inte fallet med Johan Lönnroths politik.
Herr talman! Det är riktigt att konsumenterna skall ha ett mycket stort inflytande över vad som produceras. Men det är svårt för den enskilde konsumenten att bestämma över nya idéer och framtidens produkter. Tänk bara på den nya informationsteknologin. Nya idéer måste få en chans att komma fram. Det som Schumpeter påpekade var att när kapitalismen hade genomgått sin inledande blomstringsfas, skulle den på något sätt tappa farten, byråkratiseras och förstelnas. Det stämmer för övrigt ganska väl med Marx analys. Därför var Schumpeter pessimist utifrån sina egna utgångspunkter och trodde på socialismens nödvändiga seger, och att det måste bli mer kollektivistiska former för ägandet i framtidsstaten. Jag vill tala om för Anne Wibble, om hon inte vet det, att vi faktiskt har motionerat om sänkt skatt för små företag. Vi har sådana förslag i våra motioner. Vi röstar dessutom på dem här i kammaren. Det finns exempel på marknadsekonomi som fungerar med kollektivt ägande. I Sverige finns en rad kooperativa företag som styrs av de anställda. Det finns speciellt många tjänsteföretag i databranschen där de anställda tillsammans är ägare. Det är den typ av kollektivt ägande som jag tror tillhör framtiden. Det är något annat än det som Anne Wibble talar om.
Herr talman! Det som vi i Folkpartiet tror på skiljer sig mycket från det som Johan Lönnroth tycks tro på. Johan Lönnroth talade om socialismens nödvändiga seger. Jag måste säga att jag sällan har hört några ord som så uppenbart har motbevisats av händelseförloppet i vår mycket nära omvärld. Socialismens nödvändiga seger finns faktiskt inte, utan vad som har visats i verkligheten under de senaste åren är socialismens förfall, efter att den har misslyckats med att lösa för människorna mycket viktiga levnadsnivå-, välstånds och miljöproblem. Det var alltså inte mycket bevänt med det. Tanken om nya idéer är intressant, och den är viktig för framåtskridandet. Jag håller förvisso med om att det kan vara svårt att med en gång få gensvar hos konsumenterna för nya idéer, men nya entreprenörer är själva källan eller sprutan när det gäller de nya idéerna. Det ekonomiska system som jag förespråkar och som också speglas i de reservationer som jag har undertecknat går ut på att ge vettiga villkor för och visa tilltro till nya entreprenörer. Det är ett institutionellt system som bygger på en marknadsekonomi med enskilt ägande. Det skall bygga på vettiga regler för att tillhandahålla en marknad för riskkapital för dessa nya entreprenörer, så att de kan skapa något reellt av sina idéer och inte bara får ha dem kvar i sina huvuden. Detta är faktiskt det som driver utvecklingen framåt, till fromma för det test som konsumenterna sedan gör på marknaden av om produkterna är värda något eller ej.
Herr talman! Jag sade inte att jag trodde på socialismens nödvändiga seger. Jag refererade Joseph Schumpeter, som trodde på socialismens nödvändiga seger. Han tyckte att denna var mycket sorglig, eftersom han var en djupt konservativ person. Jag tror inte alls på några historiska nödvändigheter. Jag måste nog erkänna att sammanbrottet för de system som fanns i öst var förhållandevis ödesbestämt med tanke på de historiska omständigheter som de uppstod under. Det handlar nu om att vi måste försöka tänka framåt inför vad som håller på att hända. Problemet i den moderna kapitalismen är att de unga grabbar som sitter och trycker på knappar för att sköta spekulationen, penninghandeln och räntorna inte vet någonting om den faktiska produktionen. De har inga som helst idéer om nya produkter och hur de skall utvecklas. Jag är helt enig med Anne Wibble om att vi måste hitta nya former för att företagande, nya idéer osv. skall kunna slå igenom. Jag är fullständigt övertygad om att det i framtiden kommer att bli mera demokratiska företagsformer, där människor tillsammans, utan auktoritära kapitalistiska strukturer av den typ som det finns alldeles för mycket av i dag, kommer att gå segrande fram. Sådana kallar jag för socialism. Det är möjligt att Anne Wibble har en helt annan definition, men i så fall får vi väl så småningom fortsätta att reda ut detta i flera debatter.

Herr talman! I detta betänkande behandlas två motioner, en från högersidan och en från vänstersidan. Som vi redan har hört är det de partier som står längst ute på kanterna som i motionerna för fram sina förslag. För att börja med Vänsterpartiets motion vill jag säga att jag när jag hör Johan Lönnroth kommer att tänka på skvadern - jag kommer ju från Sundsvall. Det är litet av både-och. Vi säger i den motivreservation som de icke socialistiska partierna gått ihop om, dvs. reservation 2, där motionen avvisas, att den är litet motsägelsefull. Den innehåller en plädering för statligt ägande, för att man skall öka det icke till individen bundna ägandet eller i varje fall slå vakt om det. I reciten vad gäller Vänsterpartiets motion heter det på s. 2, Johan Lönnroth, att ni vill tillvarata det offentligas förmåga som ägare. Det hänvisas till ett antal framgångsrika områden osv. Resonemanget fortsätter på följande sätt: "Men ekonomisk demokrati kan inte förverkligas enbart genom offentligt ägande - Av den här typen av resonemang får man självfallet intrycket att ni i Vänsterpartiet tycker att det är bra med mycket av statligt ägande. Det framhålls kanske inte uttryckligen att ni vill öka det, men låt mig ändå fråga: Vill ni minska det eller är idealnivån nådd? Jag uppfattar det så att ni gärna ser att det på ett eller annat sätt ökar. Det är bara Vänsterpartiet som står bakom motionens förslag. Alla andra avstyrker dem. Motionärerna vill ha en utredning om ett nytt slags löntagarfonder och en form av ägande som inte direkt är anknutet till individen utan har någon annan grund, riktigt vilken är det litet svårt att veta. Det är väl ofta så med Vänsterns förslag att analysen är intressant. Man hittar känsliga punkter och svagheter, men när man kommer till förslagen blir det litet tunnare och egentligen ganska dåligt. Jag tror faktiskt att om man skall få till stånd företagande och skall få en ekonomi att fungera bra, måste man helt enkelt utgå från individens skapande kraft och förmåga att ta ansvar, och för individen är ägandet då centralt. Även den moderata motionen har jag tillsammans med majoriteten avvisat, men jag står på vissa punkter bakom motivreservationer. Denna motion är mycket polemisk mot socialdemokratin och har också en historieskrivning som jag inte riktigt känner igen från mina historiestudier. Jag har studerat historia ett år på universitet, och den här beskrivningen stämmer inte alla gånger riktigt med det som jag kommer ihåg. Men det må vara som det är med det - det är fråga om polemik. Jag tycker att det i förslagen är ganska litet sakinnehåll. Vi instämmer i att det enskilda sparandet är viktigt. Vi gör också den bedömningen att sparkvoten kommer att fortsätta att vara hög och kanske t.o.m. kommer att öka. Vi tror att allmänhetens uppfattning är den att staten inte kommer att ha råd att via sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring osv. försäkra befolkningen i proportion till vad den tjänar, utan människorna kommer att öka sitt sparande för att garantera sig själva en trygg framtid. Jag kan också instämma i det moderata resonemanget att om man sparar och ser till att bli skuldfri, ökar självklart också den egna friheten och den egna förmågan att skapa nya företag osv. Detta är naturligtvis viktigt. Men samtidigt vore det, i den ekonomiska situation som vi i dag befinner oss i, inte bra om staten aktivt stimulerade hushållssparandet alltför mycket. Vi behöver faktiskt få i gång konsumtionen på hemmaplan, så att också företagen får fart. Det är ett problem som man inte bara kan strunta i, och där tycker jag att socialdemokraterna trots allt har en rejäl poäng. När det gäller förslagen om pensions och livförsäkringssparandet tycker jag att man, eftersom det finns en utredning som studerar detta, på den punkten kan lugna ner sig.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
Herr talman! Bara en kort kommentar med anledning av Roy Ottossons påpekande att man inte bara kan strunta i det förhållandet att hemmamarknaden inte kommer i gång i det här läget. Nej, självklart kan man inte göra det. Men att av det skälet vidta åtgärder för att bestraffa sparandet är helt felaktigt. Anne Wibble redogjorde tidigare väldigt tydligt för hur viktigt det är att nya entreprenörer och nya företag kommer i gång. Det är ju bl.a. de som skapar förutsättningarna för hemmamarknaden. Det gör man genom ett skattesystem - skatteregler - som gynnar företagandet och inte försvårar för det och genom regelsystem som gör det möjligt för företagare att fungera och för små företag att komma i gång med att driva sina företag. Socialdemokraterna har under hösten rivit upp förslag som den tidigare regeringen genomförde på en mängd områden. Jag skall inte specificera dem alla på denna korta repliktid. Att bestraffa det enskilda sparande för att få i gång hemmamarknaden är en totalt felaktig politik.
Herr talman! Jag tycker inte heller att man skall bestraffa enskilt sparande. Jag uppfattar inte heller att sådana förslag egentligen har förts fram här. Vad ni föreslår är att man skall gynna sparandet genom extra avdrag, gynnsamma skatteregler osv. Det är gynnande ni vill ha. Att göra det innebär i dagsläget en belastning av budgeten. I ett läge där man dessutom ser att man behöver få i gång den inhemska konsumtionen är det kanske inte det förslag som jag i första hand hoppar på. Jag förstår synpunkterna i princip, men jag tycker att de ligger litet fel i tiden. Jag tycker inte att man skall ha stimulanser av den typ som föreslås. Man bör i stället ha en väl fungerande ekonomi i övrigt, och då tror jag att pengarna kommer att söka sig dit där de fungerar bäst.

Herr talman! Det här är en intressant och upplysande debatt med klara ideologiska förtecken. För min del känns en sådan debatt alltid uppfriskande att delta i. Det är bara synd att det sker vid en sådan sen tidpunkt. Flera talare har redan påpekat att det är finansutskottets betänkande nr 23 vi behandlar. Jag skall inte uppehålla mig mer vid det utan direkt ge mig in på en kommentar - först då till Vänsterpartiets motion. Ekonomisk demokrati är enligt min mening en mycket viktig fråga. Utskottet delar också motionärernas uppfattning om vikten av ökad demokrati i arbetslivet och att företagens ägare är kunniga, engagerade och ansvarstagande. Man säger också att en grundläggande förutsättning för inflytande på arbetsplatsen är att anställningen känns trygg och säker. Just därför är full sysselsättning och bekämpning av arbetslösheten av avgörande betydelse för att de anställda skall kunna få en stark ställning i arbetslivet. Goda utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling är andra viktiga faktorer. Av stor betydelse är också samarbetsklimatet på arbetsplatsen. Ett gott samarbete mellan anställda och arbetsgivare och mellan deras organisationer är därför en förutsättning för en god arbetsorganisation. Utskottet framhåller också att ett aktivt och engagerat ägarskap främjas av en stabil ekonomisk utveckling. Den socialdemokratiska regeringspolitiken med dess fokusering på att sanera statsfinanserna syftar just till att skapa den trygga ekonomiska miljö där gott och förtroendefullt samarbete mellan ägare och anställda kan utvecklas. Johan Lönnroth frågade mig var Socialdemokraterna står då det gäller maktkoncentrationen. Vad har vi för ståndpunkter? Vad vi har för ståndpunkter är väl känt. Jag vill bara peka på att vi noga följer utvecklingen. Det gäller naturligtvis att se till att det inte uppstår brister och missförhållanden på marknaden. Den socialdemokratiska regeringen har bl.a. tillsatt utredningar för att se över villkoren för den kooperativa verksamheten. Nyligen har ett råd tillsatts för att studera utvecklingen på massmedieområdet. Det är ju ett väldigt viktigt område där vi inte bara i Sverige utan också utomlands har sett exempel på skadlig maktkoncentration. Åtgärder görs alltså på många håll. Enligt utskottet finns det därför inte något behov av att tillsätta en särskild utredning av det slag som föreslås i motionen. Låt mig så, herr talman, gå över till den moderata motionen om sparande och ägande. Det har redan sagts att det är en mycket märklig motion. Den är inte märklig därför att den är lång och fylld med många tabeller och diagram, utan därför att den är ett ytterligare exempel på hur Moderaterna försöker skriva om historien. Det handlar enligt min mening om desinformation på mycket hög nivå. Utskottet påpekar också mycket riktigt att motionen till stora delar är en politisk pamflett med en ensidig och ibland direkt falsk bild av den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige. I inledningen av motionen citerar man t.o.m. ur Vilhelm Mobergs Utvandrarna och försöker därmed göra en koppling mellan Karl-Oskars och Kristinas 1840-tal och utvecklingen i Sverige efter andra världskriget. Det är inte bara osedvanligt fräckt, utan det avslöjar också en djup okunnighet. Huvudtesen i motionen är att marknadsekonomins framväxt och expansion är den huvudsakliga anledningen till de ekonomiska framsteg som gjorts i Sverige. Den socialdemokratiska politiken, den offentliga sektorns tillväxt och det kollektiva pensionssparandet har enligt motionärerna enbart försämrat tillväxten och snedvridit resursanvändningen. Man påstår t.o.m. att den svenska modellen har förhindrat ekonomiskt framåtskridande, förlamat individernas initiativkraft och försvårat villkoren för enskilt företagande. Detta är naturligtvis nonsens. Under perioden 1932-1991 ökade de svenska hushållens förmögenhet som aldrig förr i Sveriges historia. Aldrig tidigare har det enskilda ägandet ökat så mycket på så kort tid. Utskottet påpekar att det var under denna tid som det egna hemmet, den egna bilen, sommarstugan, ja t.o.m. den egna båten blev allt vanligare hos den breda svenska allmänheten. Det är ett samhälle ljusår från det hårda orättvisa svenska stånds och fattigsamhälle som Vilhelm Moberg beskriver i Utvandrarna. Man kan, herr talman, verkligen fundera över vilka bevekelsegrunder som ligger bakom Moderaternas falska historieskrivning. Kan den bero på att man blivit så ideologiskt förblindad att man inte ser verkligheten som den är? Eller är det helt enkelt så, att man till varje pris måste dölja resultatet av den politik som man själv bär huvudansvaret för? Försämringar i den svenska ekonomin med ökad arbetslöshet har ju regelmässigt skett under de år vi har haft borgerliga regeringar och då Moderaterna har haft ett stort inflytande. Låt mig bara erinra om det arv som regeringen Bildt nyligen - bara för fem månader sedan - lämnade efter sig till svenska folket. På tre år lyckades den moderatledda regeringen fördubbla statsskulden. Jämfört med 1991 har vi fått en tre gånger så hög arbetslöshet, ett fyra gånger så stort budgetunderskott och fem gånger fler långtidsarbetslösa. Det är sannerligen ett skrämmande resultat. Det är denna sörja av usla statsfinanser och hög arbetslöshet som vi socialdemokrater är satta att röja upp. Med tanke på vad de ställt till med borde det vara på sin plats att moderaterna intog en mer ödmjuk attityd, men något sådant lär vi tydligen inte få se. Från moderat sida tar man inget ansvar för sina gärningar. Tvärtom slår man sig för bröstet och säger i motionen att hushållssparandet började öka från slutet av 80-talet. Att människor lägger upp reserver för framtiden är självfallet bra. Men vi får inte glömma bort att det ökade hushållssparandet har många dystra orsaker. Den kraftiga försämringen av Sveriges ekonomi under den borgerliga regeringen, den snabbt och dramatiskt ökande arbetslösheten och det likaså snabbt stigande antalet konkurser under 1990-talet pressade fram ett ökat hushållssparande. När otryggheten spred sig ökade hushållssparandet. Att det samtidigt uppstod ett underskott i det offentliga sparandet beror självfallet på att arbetslösheten tilläts stiga till rekordhöga nivåer. Men arbetslösheten och dess negativa följder för den enskilda individen är ingenting som tycks bekymra moderaterna. Det står det ingenting om i motionen. Från moderat håll återkommer man nu med förslag som handlar som sänkta skatter eller andra subventioner åt höginkomsttagare och kapitalägare. Det handlar i motionen om subventioner till enskilt sparande i aktier, skattebefrielse för aktiesparande i det egna företaget samt ytterligare skatteförmåner för privat pensionssparande. För övriga grupper i samhället erbjuds bara nedskärningar i välfärden. Det är konstigt att moderaterna, och för den delen också övriga borgerliga partier, aldrig lär sig. Här finns inte plats för någon eftertanke eller självkritik. För att sanera statsfinanserna och pressa ned arbetslösheten krävs nu stora uppoffringar av svenska folket. Då måste också bördorna fördelas rättvist. Även höginkomsttagare, kapitalägare och företagsledare måste vara med och bära sin rättmätiga del av bördan. Det gav också väljarna klart besked om i höstens val. Till viss del har nu Centern, Folkpartiet och kds börjat förstå detta enkla sammanhang.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

Herr talman! Jag får tacka Sören Lekberg för svaret och för anförandet. Jag funderar på om jag inte så småningom skall ta och skicka protokollet till chefredaktören för Dala-Demokraten, som lär föreslå ett samregerande mellan moderater och socialdemokrater. Jag blir litet oroad när Sören Lekberg säger att vi skall följa utvecklingen noga. Sanningen är att de sista resterna av de idéer som fanns i mitten på 1970-talet, som Rudolf Meidner, Anna Hedborg och andra väckte, nu håller på att försvinna från den offentliga debatten över huvud taget. Samtidigt fortgår utförsäljningen av statlig egendom. Som jag redan har sagt tror inte vi att det statliga ägandet är lösningen. Men med tanke på att det inte finns några som helst andra idéer om hur den ekonomiska demokratin skall stärkas, känns det oroande att ingenting händer. Jag skulle vilja fråga Sören Lekberg: Finns det ingenting utöver den allmänna kampen mot arbetslösheten och en vettig ekonomisk politik osv. som vi kan göra här i riksdagen, genom lagstiftning, olika typer av skattepolitik och vad det nu kan vara? Vi har t.ex. föreslagit något slags förköpsrätt för anställda vid försäljning av företag. Det är en sådan idé. Finns det ingen diskussion inom socialdemokratin om vad man kan göra politiskt för att stärka den ekonomiska demokratin? Man har en känsla av att vi just nu backar in i en mera renodlad kapitalism och den ekonomiska demokratin försvinner bort vid horisonten.
Herr talman! Johan Lönnroth är en intressant talare här i kammaren. Vi är inte så vana vid hans stil. Det brukar vara en annan retorik här. Jag blir litet förvånad över de frågor han tar upp. Den motion som Vänsterpartiet har väckt utmynnar i ett förslag om att man skall tillsätta en särskild utredning med mycket specifika uppgifter. Vi menar att det inte behöver tillsättas en sådan utredning. Diskussioner pågår på många håll. De har även resulterat i att man har genomfört åtgärder. Man har tillsatt utredningar på andra områden. Man har genomfört saker som så småningom kommer att ge ett resultat. Den viktigaste uppgiften för att över huvud taget befrämja demokratin i arbetslivet är ju att vi kan sanera statens finanser, att vi kan få sunda statsfinanser och pressa ned arbetslösheten. Det är den viktigaste uppgiften som nu står på dagordningen. När det gäller frågan om andra företagsformer osv. har jag i mitt anförande hänvisat bl.a. till att regeringen har tillsatt en utredning för översyn av den kooperativa företagsformen. Det har gjorts förändringar i arbetsrätten. Den har återförts till vad den var tidigare. Samtidigt har man tillsatt en utredning på det området. Jag nämnde också massmedieområdet. Räcker inte det för Johan Lönnroth?
Herr talman! Det är i och för sig positivt att dessa utredningar pågår. Jag skall försöka sätta mig in ordentligt i vilka förslag som läggs fram där. Jag har nog ändå intrycket att de mer grundläggande och långsiktiga frågorna som vi efterlyser i motionen inte finns med i utredningarna. Jag har ingen övertro på utredningar. Vi hade en gång i tiden någonting som hette Socialiseringsnämnden, som tillsattes 1920 och satt fram till 1935 och producerade tjocka betänkanden som inte ledde någonstans. Jag tror att tiden nu är mogen för de idéer vi tar upp i vår motion. Det är en dramatisk förändring av hela näringslivets struktur, inte minst den nya informationsteknologin, som gör de idéer som Rudolf Meidner och andra väckte på 70-talet mer aktuella i dag. Jag skall träffa Rudolf Meidner på en folkhögskola i nästa vecka. Jag skulle väldigt gärna vilja kunna berätta för honom att det skall komma i gång en rejäl diskussion igen. Jag vet att han är ganska besviken över bristen på ideologisk debatt inom arbetarrörelsen i dag. Okej, ni vill inte tillsätta en utredning. Men hitta då andra former för att åter få i gång den oerhört väsentliga debatt som Rudolf Meidner och andra försökte väcka på 70-talet.
Herr talman! Jag tycker att Sören Lekberg gav prov på en ganska trist debatteknik. Han föll själv i sin egen fälla. Den som gör sig skyldig till försök att så grovt förfalska historieskrivningen som Sören Lekberg gjorde bör faktiskt inte anklaga andra för att göra detsamma. Det handlar litet om talesättet "man skall inte kasta sten i glashus". Sören Lekberg upprepade det som står i betänkandet och som jag citerade med viss förvåning utan att kommentera dess starka skillnad gentemot verkligheten. Det var begreppen "stabil ekonomisk omgivning" och "trygg ekonomisk miljö". Det var alldeles uppenbart av Sören Lekbergs anförande att han inte har tagit till sig någonting av det som har hänt i Sverige de senaste fyra fem månaderna. Det tycker jag är djupt beklagligt, att en person som sitter för den kombination av majoritetspartier som för närvarande bestämmer i riksdagen förefaller helt ovetande om de mycket svåra störningar som finns just i den ekonomiska omgivningen. Det är verkligen motsatsen till stabilt och motsatsen till tryggt för enskilda människor, i synnerhet alla dem som fortfarande saknar jobb. Den rapport från Konjunkturinstitutet som citerades med så stor förtjusning tidigare här i dag vittnar om en arbetslöshet ännu år 2000 som klart överstiger 10 %. Hur kan man då stå här helt oberörd och säga att vi skall skapa ditt och datt och vi skall göra det och det? Det är uppenbart att verkligheten säger att Sören Lekbergs politik inte leder till det man vill uppnå - den leder fel. Då bör man ta till sig det och ändra på denna politik.
Herr talman! Jag blir litet bekymrad när jag hör Anne Wibble. Det verkar som om hon uttrycker skadeglädje över det som har hänt. Att den europeiska valutaoron har spridit sig till vårt land och har lett till att kronan har sjunkit och att vi har fått en press uppåt på räntorna är en tragisk situation. Det är inte bara Sverige som har råkat ut för det, en mängd länder har gjort det. Jag kan förstå. Anne Wibble har ett hemskt facit att bära på med tanke på det som den borgerliga regeringen lämnade efter sig. Det är klart att man vill fly bort ifrån det. Men det är just det arvet vi nu har att bära på och som vi måste göra någonting åt. Här har faktiskt den socialdemokratiska regeringen lagt fram kraftfulla förslag. Jag vill bara påminna om att det nu genomförs ordentliga förstärkningar av statsfinanserna på i runda tal 113 miljarder kronor. Det är ett mycket kraftfullt paket. Den svenska ekonomin visar på mycket positiva siffror. Vi har en positiv utveckling i bytesbalansen. Alla som är insatta i ekonomi säger att de förvånar sig över dessa penningmarknadsreaktioner, eftersom Sverige är i ett mycket bättre skick. Men Anne Wibbles inlägg påminner mig om det som en ekonomisk historiker en gång sade. Det var John Kenneth Galbthght som sade att ingenting tycks vara så beundransvärt i politiken som ett kort minne. Jag tycker Anne Wibble skall tänka på det.
Herr talman! Jag tycker uppriktigt sagt att om Sören Lekberg avstår från att anklaga den förra regeringen för att alla problem har uppkommit vid den borgerliga regeringens tillträde i oktober 1991 så skall jag avstå från att anklaga Sören Lekberg i olika debatter för att ha skapat en förfärlig massa problem. Det som är intressant är det som Sören Lekberg säger om verkligheten nu. Han säger: Vi har lagt fram en massa kraftfulla förslag. Jaha, men problemet är att de leder käpprätt fel! Det spelar ingen roll hur kraftfulla ni anser dem vara om de leder till att massarbetslösheten består, att omvärldens misstro ökar, att kronan försvagas och att räntorna stiger mot skyn. Då hade det kanske varit bättre att ha en annan politik som hade kunnat leda till att människors vardag hade sluppit utsättas för den oerhörda turbulens och otrygghet som ligger i denna omvärldens misstro. Jag blir ganska upprörd - om jag inte vore i kammaren skulle jag använda starkare ord än så - när jag anklagas för att vara skadeglad. Jag tycker att Sverige är ett oerhört fint land, och jag tycker det är djupt beklämmande det som pågår nu. Det är djupt beklämmande att ni som socialdemokrater som bildar regering inte har något bättre att komma med i fråga om politiskt ledarskap och ekonomisk politik än att anklaga andra för att ha gjort fel under flera år tidigare. Ni har väl för sjutton någon skyldighet för framtiden! Där är verkligheten beviset för att det för närvarande går käpprätt åt skogen.
Herr talman! Jag beklagar att Anne Wibble inte vill diskutera den här frågan på det sätt som jag tänkte att vi skulle kunna diskutera den ekonomiska politiken. Jag reagerade på moderaternas motion. Jag påpekade att det kunde vara klädsamt med litet mera ödmjukhet med tanke på det facit man har. Det är ett skrämmande resultat vi kan se av den politik som fördes under ett antal år. Jag begärde att man kunde vara litet mera ödmjuk för att vi så småningom skulle komma in i konstruktiva samtal. Men vad man nu möts med - och jag kan inte komma bort från intrycket att det sker en viss skadeglädje - är att man noterar att det just nu går dåligt för Sverige, för kronan och för räntan. Jag tycker det är synd att man inte i stället ägnar sig åt att tala om Sveriges positiva sidor. Det skulle svenska folket ha nytta av. Det är till syvende och sist så att de som får bära bördan av att kronkursen dalar och räntan går upp är de många vanliga människorna. Där tycker jag det borde finnas ett ansvar för oss alla här i kammaren att se till att hjälpas åt så att Sverige kommer på rätt väg.
Herr talman! Jag blir djupt bekymrad när jag lyssnar på Sören Lekberg. Han ägnar sig åt verklighetsflykt. Jag hoppas verkligen att det inte är betecknande för samtliga socialdemokrater i riksdagens finansutskott. Fast jag blir misstänksam när jag ser svaret på vår motion. Sören Lekberg anklagar oss för historieförfalskning. Men vår motion bygger på de analyser som har kommit fram under senare år från seriösa ekonomer. Vi har Lindbäck-rapporten, Industrins utredningsinstitut, Lars Wiréns stora avhandling, Peter Englunds ekonomiska historia. Jag kan räkna upp en lång rad seriösa ekonomer som i dag är djupt bekymrade över Sveriges läge och analyserar vad det egentligen är som har hänt. Faktum är att Sverige har halkat efter jämförbara industriländer sedan slutet av 1960-talet. Sverige låg 1970 på tredje plats i tillväxt bland de länderna. 1991 låg Sverige på fjortonde plats, 1993 på sjuttonde. Det är en lång utförslöpa, Sören Lekberg. Vi kan inte resonera bort den, det är helt omöjligt. Bara kort, herr talman, det här tydligen förgripliga att vi har citerat Vilhelm Moberg. Jag skall bara ta ett par meningar ur det citatet: Han kunde inte arbeta med någon lust om han inte trodde att han hjälpte sig och de sina till en bättre lott. Alla människor vill väl ha något att sträva fram emot, vad skulle de annars leva för. Det är så människor ser på sin tillvaro. De gjorde det på 1840-talet, de gör det på 1990-talet. Det är den drivkraften som skall ges utrymme för att medverka till att sätta Sverige på fötter igen.
Herr talman! Det jag har reagerat emot i den moderata motionen är den historieskrivning som ges. Det är en karikatyr av socialdemokratin. Man får uppfattningen att vi är emot allt enskilt ägande, emot marknadsekonomi osv., men det är ju helt fel. Det är ju inte så! Socialdemokratin har alltid velat ha en marknadsekonomi. Men vi har samtidigt sagt att marknadsekonomin är en utmärkt tjänare, men en livsfarlig herre. Det måste sättas upp spelregler för marknaden. Ser vi på Sverige märker vi att antalet statliga företag är mycket litet i vårt land om vi jämför med länderna på den västeuropeiska kontinenten. I den här motionen tar man upp bostadspolitiken. Jag vill då bara redovisa några siffror ur verkligheten. I motionen får man uppfattningen att det som har hänt i Sverige bara är det att det har byggts stora hus som det är problem med. Men i verkligheten är det så att stat, kommun och allmännyttiga bostadsföretag så sent som 1990 ägde 23 % av bostäderna, medan bostadsrätten svarade för 17 %, privata företag för 10 % och privatpersoner för 49 % av ägandet. Lägger vi ihop bostadsrätter och privatpersoner får vi fram att 66 % av bostäderna ägs av enskilda personer. Det är verkligheten. Verkligheten är också den att Sverige inte befann sig i en utförsbacke mellan krigsslutet och år 1991. Tvärtom hade vi, som jag sade, en mycket positiv förmögenhetsutveckling under den tiden.
Herr talman! I en rapport från Boverket 1993, Svensk bostadsmarknad i internationell belysning, står följande: Karakteristiskt för den svenska bostadsmarknaden är att vi har en förhållandevis hög andel hyresrätter och en relativt sett liten ägarsektor och att det finns en betydande del av mellanformen bostadsrätt. Sören Lekberg, som är gammal ombudsman i HSB, tycker förmodligen att det är bra. Så var det med det. Jag ställde tidigare en fråga till Sören Lekberg, och jag skall upprepa den. I regeringsförklaringen sade statsministern: Det svenska folket sparar, men sparandet omvandlas inte till framtidsinvesteringar. Det leder till ökad arbetslöshet, som i sin tur ökar de offentliga utgifterna och underminerar de offentliga finanserna. Är detta fortfarande Socialdemokraternas syn på det ökande hushållssparandet? I det fallet tolkar jag detta som ett hot. Vad har Socialdemokraterna i så fall i bakfickan för att dra in detta sparande? Är det det som Socialdemokraterna planerar? Det vill jag väldigt gärna veta.
Herr talman! Sonja Rembo frågade om vi ser hushållssparandet som ett hot. Jag har tidigare förklarat att hushållssparandet, att hushållen lägger undan en reserv, naturligtvis är positivt. Vad vi nu har kunnat notera är emellertid att hushållssparandet har ökat mycket kraftigt. Vi har också genom en närmare analys kommit underfund med att det inte beror på att enskilda människor har blivit sparbenägna och vill satsa pengar i aktier utan att det beror på att man är rädd för framtiden. Man blev rädd för framtiden under de år då arbetslösheten ökade och konkurserna ökade. Just nu är hushållssparandet en hämmande faktor på det sättet att man inte vågar konsumera. Var och en av oss träffar väldigt många människor som har planer för framtiden, som gärna skulle vilja flytta till en annan bostad, som gärna skulle vilja bygga om sitt hus eller köpa ett eller annat men som inte vågar. Därför är det nu väldigt viktigt att vi kan få i gång hjulen, att vi kan sanera statens finanser. Socialdemokraterna har också tagit till ordentliga medel just för att kunna förbättra statsfinanserna. Vi kan också utläsa positiva signaler i alla de ekonomiska rapporter som kommer, senast i Konjunkturinstitutets rapport.

Herr talman! Jag begärde replik därför att Per Bill inledde med att säga att han är vetenskapsman. Därmed fick man intrycket att det han hade att framföra var vetenskapligt bevisat. Men det han framförde var den gamla vanliga vrånga och sneda karikatyren av socialdemokraterna och den socialdemokratiska politiken, och den måste jag reagera mot. Jag är förvånad över att man från moderat håll måste ägna sig åt att förvanska verkligheten. Varför kan man inte hänvisa till de riktiga siffrorna? En sak gladde mig i alla fall. Det var att Per Bill hade konstaterat att bytesbalansen nu har förbättrats och är positiv. Men när han talar om hushållssparandet borde han också gå tillbaka litet grand i tiden och titta på hur det var på 1970-talet. Vi hade en mycket gynnsam utveckling som varade från krigsslutet till den stora oljekrisen på 1970-talet, men när vi fick borgerliga regeringar sjönk hushållssparandet. Under 1980-talet rätade kurvan upp sig igen, och vi fick en positiv utveckling: sysselsättningen ökade och företagsamheten blomstrade. Nu säger Per Bill att vi skall återgå till den vänliga politik som fördes för fem månader sedan. Glöm då inte bort att den politiken inte var så vänlig för företagen. 1990 hade vi 9 887 konkurser i Sverige. 1992 steg siffran till 21 000 konkurser. 1993 hade vi 18 000 konkurser. Var det en vänlig politik, Per Bill?

Herr talman! Per Bill säger att han som ny i riksdagen hade föresatt sig att inte diskutera historia med socialdemokraterna. Ja, det går ju an att säga nu, men det är ju inte vi som har tagit upp den här diskussionen - moderaterna har väckt en 40-sidig motion som tar upp utvecklingen från 1870-talet fram till i dag och som innehåller en historieförvanskning. Det är ni som har tagit upp historien. När jag då visar på felaktigheter blir Per Bill upprörd. Vi vill inte hålla på och älta historia. Vi vill diskutera framtiden. Vi har sett att fyrpartiregeringen misslyckades med sin politik. Vi tror naturligtvis inte att det berodde på någon illvilja från er sida. Vi hade en mycket svår internationell konjunkturnedgång. Men vi menar att den politik som man då använde sig av inte var den rätta. Nu har den socialdemokratiska regeringen lagt fram omfattande förslag för att sanera ekonomin. Vi följer utvecklingen noga. Det kommer snart nya förslag i kompletteringsbudgeten. Jag hoppas på och inbjuder verkligen till konstruktiva samtal om framtiden, också för att vi skall slippa ifrån detta ältande i historien.

Herr talman! Jag skall först svara på en fråga som Per Bill ställde till mig, nämligen varför Vänsterpartiet röstade för bättre villkor för allemanssparande än för privatpersoners aktiesparande. Förklaringen är helt enkelt den att det har visat sig att många lågavlönade människor som inte har tid att följa börssidorna behöver en sådan sparstimulans för att det skall bli en rättvisare fördelning av avkastningen på olika former av sparande. I dag lägger vi fram förslaget att försämra villkoren för privat pensionssparande - det är fortfarande den i särklass mest lönsamma formen av sparande, och det är mest höginkomsttagare som utnyttjar den. Det gör vi alltså av fördelningspolitiska skäl. Vi har nämligen inga illusioner om att de 500 000 nya privata aktieägarna innebär något ökat demokratiskt inflytande. Det är fortfarande ett mycket litet antal finansfamiljer plus ett antal stora institutioner som helt och fullt dominerar praktiskt taget samtliga bolagsstämmor i Sverige. Jag skall också säga några ord om den vänliga politik som också Sören Lekberg tog upp. Det är på något sätt skönt att känna att det är en gammal hederlig konservatism det handlar om - en riktigt rejäl återställare. Det är riktigt att det var en vänlig politik som bedrevs åren 1976-1982 och 1991-1994. Man sänkte en lång rad skatter, men man orkade inte med att sänka utgifterna. Resultatet blev rekordartade underskott, och det stärkte makten för just de stora ägarna av fordringar på staten. Det är det som den nya majoriteten nu måste reda upp genom att göra det som ni moderater aldrig kommer att mäkta göra, nämligen ta pengar från dem som har mycket pengar. Det handlar också om att flytta pengar från rika företag till fattiga företag. Det klarar ni inte heller!

Herr talman! Den enkla förklaringen är att vi anser att de här båda sakerna hänger ihop, Per Bill. Vi tror nämligen att en rättvisare fördelning är produktiv. Det är i dag produktivt att flytta pengar från exportföretagens övervinster till småföretag som har ont om pengar, på det sätt som vi föreslår i vår skattepolitik. Det är av den enkla anledningen att just dessa stor exportföretag har så mycket pengar i dag att de inte har användning för allt. Då är det effektivt att flytta det här till dem som har användning för pengarna. Detsamma gäller privatpersoner. Det är vettigt att flytta pengar från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Det är de som i dag kan få den effektiva efterfrågan som behövs på hemmamarknaden att stiga. Därför hänger dessa båda saker ihop. Det har ni moderater aldrig begripit. Rättvis fördelning och produktion hänger nära samman - produktion och effektivitet.

Herr talman! Sinikka Bohlin har frågat mig om jag är beredd att medverka till en förändring av jordförvärvslagen. Sinikka Bohlin anför bl.a. att speciellt i glesbygden har penningstarka, men mindre seriösa köpare, under senare tid förvärvat skogsfastigheter. Sinikka Bohlin anför vidare att under tiden från det att köparen i ett åtagande förbundit sig att bosätta sig på förvärvsegendomen till dess att han i praktiken flyttar till egendomen kan en oseriös köpare avverka all skog, försälja denna och i sin hemkommun betala skatt för inkomsten. Riksdagen beslutade våren 1991 om en omfattande avreglering av jordförvärvslagen. Samtidigt förstärktes lagen kraftigt som regionalpolitiskt instrument medan reglerna om prisprövning togs bort. Ambitionen i lagstiftningen har varit att bevara boendet och sysselsättningen i glesbygden. Myndigheterna kan dock bevilja förvärvstillstånd utan att det kommer till stånd någon bosättning på egendomen. Det kan ske t.ex. om förvärvaren inte kan flytta till egendomen eller om det inte finns några på orten bosatta intressenter. Andra exempel är om ett vägrat tillstånd bedöms inte få någon direkt eller påvisbar effekt på sysselsättningen i området och det saknas möjlighet att vara bosatt på förvärvsegendomen. Om myndigheterna ändå bedömer det angeläget och realistiskt att få till stånd en varaktig inflyttning, får förvärvstillstånd vägras. Jag vill i detta sammanhang erinra om bestämmelserna i jordförvärvslagen i fråga om utebliven bosättning. Om en förvärvare inte uppfyller sitt åtagande om bosättning, får staten lösa in egendomen. Länsstyrelsen skall genast anmäla till Statens jordbruksverk om det föreligger förutsättningar för att lösa egendomen. När det gäller avverkningsreglerna i skogsvårdslagstiftningen vill jag nämna att skogsvårdsförordningen sedan den 1 januari i år har ändrats. Ändringen innebär att den begränsning för föryngringsavverkning som tidigare gällde enbart för brukningsenheter större än 100 hektar nu också skall gälla för mindre brukningsenheter som har skapats genom delning. Ändringen gjordes för att hindra att skogsvårdslagstiftningen kringgås med hjälp av fastighetsbildningslagen genom att större brukningsenheter delas upp i bitar som är mindre än 100 hektar. Jordbruksverket har år 1994 genomfört en omfattande enkät hos länsstyrelserna för att utvärdera jordförvärvslagstiftningens effekter. Såvitt jag erfarit kommer Jordbruksverket under april eller maj månad i år att lämna resultatet av denna utvärdering till regeringen. Jag emotser verkets rapport med mycket stort intresse. Först efter det att jag tagit del av innehållet i rapporten samt verkets eventuella förslag till författningsändring är jag beredd att uttala mig om huruvida jag kommer att medverka till en översyn av jordförvärvslagstiftningen. Jag vill i sammanhanget också nämna att jag mycket noga följer myndigheternas olika beslut vad avser köpares underlåtenhet att uppfylla åtaganden om bosättning på lantbruksenheter.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka jordbruksministern för svaret. När vi i riksdagen våren 1991 fattade beslut om en omfattande avreglering av jordförvärvslagen förstod jag att det inte var för att man skulle hitta kryphål i lagen, utan ambitionen var att lagstiftningen skulle underlätta boendet och sysselsättningen i glesbygden. Men problemet kanske ändå återstår, därför att samtidigt trädde också en annan lag i kraft, vilket jordbruksministern också nämner i sitt svar, nämligen skogsvårdslagen som underlättar avverkning för skogsägare. Parollen i den lagen var ju ansvar med frihet. Ansvar är bra, och frihet är bra. Men man måste kunna kombinera detta. Vad som egentligen föranledde min interpellation till jordbruksministern är de signaler som har kommit från fem olika län om att en köpare lyckats förvärva flera olika fastigheter. Man köper fastigheterna utan att bosätta sig där. Man avverkar all skog, säljer den och lämnar fastigheterna till eventuell försäljning utan några egentliga tillgångar i fastigheten. Detta har hänt i Halland, Gävleborg, Jämtland, Skåne och Värmland. På alla ställen kunde en och samma köpare förvärva fastigheterna utan att tillsynsmyndigheten hade möjlighet till insyn. Vi socialdemokrater varnade litet grand för konsekvenserna redan 1991. Jag hittade faktiskt en tidningsartikel av Martin Segerstedt, dåvarande riksdagsledamot från Västernorrland, som i Dagbladet i Sundsvall skrev följande: "Med en näst intill fri marknad på skogsfastigheter som vi numera har, finns det risk för att många klippare och spekulanter dyker upp på marknaden. Den som inte har något långsiktigt intresse för skogen, kanske inte bor i bygden, kan trissa upp priset på fastigheten för att sedan avverka allt som går att sälja. Kvar finns kalhyggen, jakt och fiskerätt, som kan avyttras eller behållas. Detta blir till förfång för en seriös skogsbrukare, som bor i bygden och vill köpa till mera mark för att kunna leva kvar med ett långsiktigt skogsbruk som försörjningsbas." Detta skrevs alltså 1991. Verklighetsbeskrivningen blev tyvärr en verklighet 1994-1995. Jordbruksministern säger också i sitt svar att man kommer att följa upp frågan och att Jordbruksverket 1994 har gjort en omfattande enkät hos länsstyrelserna för att utvärdera jordförvärvslagstiftningens effekter. Min fråga är: Kommer man i det fortsatta arbetet att också väva in den andra lagstiftningen, skogsvårdslagstiftningen? Där har man ju precis som jordbruksministerns säger gjort en förändring i skogsvårdsförordningen för att ändra ransoneringsbestämmelsen. Men jag tror att det är viktigt att man följer dessa två lagar samtidigt. Jag hoppas att jordbruksministern delar min mening att de areella näringarna, dvs. jordbruket och skogsbruket, fortfarande är grunden i landsbygden och i glesbygden för att människorna skall kunna leva och verka där i framtiden.
Herr talman! För att börja med den sista frågan så är jag övertygad om att Sinikka Bohlin och jag är fullständigt överens om att förändringen av lagstiftingen inte skulle medföra att färre människor skulle kunna bo och arbeta i de mer glesbefolkade delarna av landet. Tvärtom skulle det vara en regionalpolitisk reform. Där tror jag inte att det råder några delade meningar. 1991 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen fick vi en ny regering och en annan lagstiftning, vilket också har spelat in. Fastighetsbildningslagen ändrades under Görel Thurdin den 1 januari 1994. Konstigt nog gjordes detta. Det medförde att man kunde kringgå bestämmelserna på det sätt som vi har kunnat läsa om i många tidningar. Det var just av det skälet att man inte skulle kunna dela upp områdena i mindre områden och avverka som skogsförordningen ändrades den När det gäller den konkreta fråga som Sinikka Bohlin ställer om man även kommer att väva in en ändring av skogsvårdslagstiftningen kan jag inte svara på det i dag. Det beror litet grand på det resultat man kommer fram till i den undersökning som nu görs. Skogsstyrelsen håller också på att göra en utredning om avverkning i förhållande till storleken på fastigheten. Det räknar man med att skall vara klart någon gång under den senare delen av det här året. Självfallet måste man titta på båda dessa två utredningar för att se efter vilka åtgärder man skall vidta för att uppnå det mål som vi är alldeles överens om.
Herr talman! Jag är tacksam att jordbruksministern i varje fall delar min åsikt om framtiden, glesbygden och jordbruket i glesbygden och landsbygden. Men jag tror fortfarande att det är väldigt viktigt i det fortsatta arbetet att man försöker att i utvärderingen väva ihop uppföljningen av flera lagar. Dessa lagar samverkar i många fall. Om det finns kryphål i lagar, och det samtidigt finns tre olika lagar, som jordbruksministern här har nämnt, är det viktigt att man ser till följderna samtidigt. Det som jag har en mycket liten förståelse för efter det att man ute i landet i olika massmedier uppmärksammat dessa frågor är att man från myndighetens sida kritiserar de förordningsförändringar som har gjorts under hösten och i januari. Man får i massmedierna höra att Lantmäteriverket, som är den myndighet som övervakar dessa frågor, t.o.m. är mycket kritiskt till att man från Näringsdepartementet ändrade dessa ransoneringsbestämmelser. Jag tycker att myndigheterna skall försöka följa de ändringar som vi gör i lagstiftningen och inte i massmedierna öppet kritisera att de har gjorts. Det är inte myndigheternas uppgift att direkt följa detta. Människor som bor i dessa bygder känner oro. De märker att folk utifrån köper fastigheter, avverkar och, som jag skrev i in interpellation, skattar i sina hemkommuner. Det innebär att kommunen mister sina skattemöjligheter. Dessa pengar går till en hemkommun. Men möjligheterna försvinner också för de människor som eventuellt vill köpa dessa fastigheter i framtiden, livnära sig på dem och kunna avverka skog så småningom. Jag tycker att det är väldigt viktigt att poängtera att länsstyrelserna noga skall följa upp frågorna. Vissa kommuner har upplevt att tillsynsmyndigheten kanske inte alla gånger har gjort de saker som den är ålagd att göra. Min förhoppning är att jordbruksministern i det fortsatta arbetet tittar på t.ex. bosättningskraven som finns i lagen. Kan man på olika sätt inom lagstiftningen stärka juridiska eller ekonomiska påföljder?
Herr talman! Till det första inlägg som Sinikka Bohlin gjorde vill jag säga att de fall som Sinikka Bohlin redovisade var rent kriminella fall. Det är klart att sådant skall beivras och att man skall försöka förebygga det. Det är också därför som översynen görs. När det gäller de regionalpolitiska bestämmelserna och bestämmelserna om bosättning i jordförvärvslagen kan man dela in dem i tre områden. Det är fråga om friområden, där fysiska personer fritt får förvärva lantbruksenheter. Det handlar om de glesbygdsområden som vi båda två nu diskuterar, där fysiska personer fritt får förvärva lantbruksenheter om de minst sex månader har varit bosatta i glesbygd inom den kommun där den aktuella förvärvsegendomen är belägen, eller om de i ett särskilt åtagande förbinder sig att bosätta sig på egendomen och därefter bo på den i minst fem år. Det tredje fallet är omarronderingsområden. Där får förvärvstillstånd vägras om förvärvet skulle göra det svårare att genomföra rationaliseringar av ägostrukturen. Bosättning i detta sammanhang är enligt folkbokföringslagen ett väldigt klart och entydigt begrepp. En person anses vara bosatt på den fastighet där regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om man vill är det därför relativt enkelt att avgöra var någonstans en person är bosatt. Jag kan också nämna att Jordbruksverket har tillskrivit Riksskatteverket och påtalat att det skall beivra denna typ av s.k. fusk om det upptäcker det. Det kan i sammanhanget vara värdefullt med litet statistik. Enligt Jordbruksverket gjordes under budgetåren 1991 93 och 1993/94 i landet totalt 585 åtaganden om bosättning i samband med förvärv av lantbruksenheter i glesbygd. Av dessa anmälde länsstyrelserna 38 till Jordbruksverket för eventuell inlösen. Av dessa 38 ärenden återstår i dag endast 13 ej avgjorda ärenden. Det är ungefär 2 %. I övriga 25 ärenden har antingen bosättningen uppfyllts, ärendet avskrivits eller, som i tre fall, överlämnats till domstol för inlösen. Jag vill slutligen säga att jag tycker att de artiklar som Sinikka Bohlin redovisar är väldigt bra. Det är bra att ortspressen och den lokala opinionen bevakar de ärenden som avser utebliven bosättning. Vi har sett att detta kan vara ett verksamt komplement till övriga mer formella åtgärder för att uppnå efterrättelse av de åtaganden om bosättning som är nödvändiga.
Herr talman! Efter det att jag har lyssnat på den sista redovisningen av alla lagar får jag fortfarande en känsla att det verkligen är fråga om en snårskog av bestämmelser. Det är kanske inte alla gånger så lätt för en vanlig köpare att över huvud taget gå in i den snårskogen. Det är därför ännu viktigare att länsstyrelserna följer upp ärendena på ett bra sätt. Visst är det som jordbruksministern säger bra att massmedierna och lokalbefolkningen följer frågorna. Enligt lagstiftningen är det inte de som egentligen skall bevaka frågorna, men jag förstår att de ser verkligheten på att annat sätt än vad kanske länsstyrelserna gör alla gånger. Jordbruksministern redovisade alla de olika bestämmelserna när det gäller bosättning. Det finns ändå konstigt nog möjlighet att gå vid sidan om och ta ett sidospår. Det är precis som jordbruksministern säger. Köparen förbinder sig att bosätta sig på fastigheten inom ett år. Om så ej sker kan staten lösa in densamma inom ett halvt år. Men det är under dessa ett och ett halvt år som de här sakerna har hänt. Det har alltså inte funnits översyn, och det är då man har avverkat all skog, fastän bestämmelsen finns. Jag har lovat att jag skall bosätta mig där om ett år. Men jag gör inte det, utan jag avverkar skogen och åker därifrån. Jag åker från Gävleborg till Jämtland och tar nästa fastighet, i stort sett.

Herr talman! Att tro att man kan gardera sig från kriminella inslag i verksamheten är nog att tro litet för mycket. Finns sådana skall de beivras med de metoder vi har inom juridiken. Däremot skall det inte på lagliga vägar vara möjligt att göra dessa saker. Det som Sinikka Bohlin sade om att man så snabbt kan avverka skogen stämmer inte riktigt. Det var ju den möjligheten som den nya förändringen som skedde den 1 januari täppte till. Det måste gå tre år efter förvärvet innan man får slutavverka, vilket har bidragit till att minska de möjligheter som det har stått om så mycket i tidningen. I övrigt vill jag bara återigen hänvisa till att när utredningen är klar och behandlad i vanlig ordning kommer jag att överväga en förändring av jordförvärvslagen, om det visar sig att de misshälligheter och kryphål som Sinnika Bohlin påstod skulle finnas existerar i verkligheten.

Herr talman! Med anledning av den av regeringen aviserade propositionen om ersättningssystemet för vuxentandvård har Sigge Godin ställt följande tre frågor till mig. 3. Kommer regeringen i propositionen att tillgodose de krav som riksdagen ställt beträffande särredovisning av folktandvårdens ekonomiska verksamhet? Inledningsvis vill jag framhålla att regeringen i budgetpropositionen redovisat sin avsikt att fullfölja arbetet med att reformera ersättningssystemet för vuxentandvård med beaktande av vad riksdagen anfört bl.a. i fråga om de civilrättsliga aspekterna på ett system med premietandvård. Innan den aviserade propositionen kan föreläggas riksdagen måste regeringen inhämta yttrande av lagrådet. Arbetet med att utforma lagförslagen pågår för närvarande inom regeringskansliet och alla frågor om utformningen av det förändrade ersättningssystemet är ännu inte lösta. Till följd härav är jag inte bredd att i dag i detalj redovisa och diskutera de frågor som Sigge Godin har ställt. Mina svar på de ställda frågorna skall ses mot den bakgrunden. Jag avser att snarast efter nämnda lagrådsbehandling föreslå regeringen att lägga fram ett förslag till förändrat ersättningssystem för vuxentandvård som i stora drag motsvarar det som den förra regeringen förelade riksdagen under våren 1994. Det är dock denna gång inte fråga om några riktlinjer som riksdagen skall ta ställning till utan om förslag om den lagreglering som erfordras för att införa det förändrade ersättningssystemet. Detta innebär i korthet att två parallella ersättningssystem skall finnas, premietandvård med fast årlig försäkringsersättning och avgift samt åtgärdstaxa. Gemensamt för båda systemen skall finnas ett särskilt högkostnadsskydd. Vårdens kvalitet och standard och nivån på det ekonomiska stödet från försäkringen skall vara detsamma oavsett system. För patientgrupper som av olika skäl har stora tandvårdsbehov under kortare eller längre tid skall särskilda regler gälla. Denna principiella konstruktion av ersättningssystemet bör skapa goda förutsättningar för att hela befolkningen skall kunna behålla och utveckla en god tandhälsa. Jag vill dock erinra om att de besparingar som av statsfinansiella skäl företagits i tandvårdsförsäkringen innebär att alla patienter, oavsett vilket ersättningssystem som tillämpas, får betala en större andel av behandlingskostnaderna än tidigare. När det gäller Sigge Godins fråga hur regeringen avser att garantera konkurrensneutraliteten mellan produktionen av offentlig och privat tandvård kan jag konstatera att nuvarande regering inte har annan uppfattning än den som framfördes i den förra regeringens proposition och som Sigge Godin stod bakom. Jag anser således att det så långt möjligt bör skapas lika villkor för konkurrens mellan privata och offentliga vårdgivare. Åtgärder behöver därför vidtas i olika avseenden. Det gäller olikheterna i fråga om redovisning av mervärdesskatt. Vidare bör utvecklingen av landstingens redovisning av folktandvårdens ekonomi och verksamhet inom tandvården påskyndas. Dessutom bör reglerna i tandvårdstaxan om upprättande av tandvårdsräkning, om period för utbetalning av försäkringsersättning och om förhandsprövning ändras så att privata och offentliga vårdgivare så långt möjligt får samma rutiner. När det gäller frågan om redovisning av mervärdesskatt har jag inhämtat att denna för närvarande bereds inom Finansdepartementet. Den tredje frågan har jag redan berört. Jag vill dock tillägga att den nuvarande regeringen, i likhet med den förra, inte har för avsikt att införa några tvingande regler för den kommunala redovisningen. Regeringen förutsätter således att ett utvecklingsarbete inom landstingen kommer till stånd och att Landstingsförbundet därvid bör ha en samordnande roll. Arbetet består kort sagt i att avgränsa vissa landstings och folktandvårdsspecifika verksamheter och kostnaderna för dessa i förhållande till allmäntandvård för vuxna. Det måste dock framhållas att landstingen och folktandvården har flera lagstadgade uppgifter såsom barn och ungdomstandvården samt specialisttandvården. Allmän vuxentandvård är däremot en uppgift som inte är tvingande på samma sätt. Det är rimligt att redovisningen principiellt bör vara sådan att kostnader och intäkter så långt det är möjligt hänförs till respektive verksamhetsgren.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Låt mig inledningsvis framföra att frågan om en ny tandvårdsförsäkring har varit en lång och segsliten fråga. Det har varit en jobbig fråga också för oss här i riksdagen. Läget är nu allvarligt av flera skäl. Tandläkarna behöver arbetsro och långsiktighet i sitt arbete. Det krävs även inom tandvården ytterligare betydande besparingar med hänsyn till statens finanser. Det är dags att tandvårdsförsäkringen får en sådan utformning att den står sig några år framåt i tiden. Som jag har skrivit i min interpellation är det också många patienter som är oroliga för framtiden, samtidigt som många privattandläkare inte vet om de vågar starta eller överta kliniker, eftersom osäkerheten fortfarande är så stor. Herr talman! Jag överraskas av socialministerns svar, att regeringen överväger att införa ett premietandvårdssystem. Den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen avskaffade ju de riktlinjer som den förra regeringen presenterade. Jag är dock en aning tveksam till att två parallella system skall skapas, samtidigt som vi tvingas spara ytterligare i tandvården. Därmed får man ett system som subventionerar även relativt billiga åtgärder och ett system som har en betydande självrisk i botten. Det blir då betydligt färre medel i systemet och därmed andra förutsättningar än för ett år sedan, eftersom ytterligare besparingar måste göras. Vi skall med stort intresse avvakta regeringens förslag, så får vi se hur det ser ut när det kommer. I betänkande SfU18 från i fjol tas konkurrensfrågorna upp. Den socialdemokratiska majoriteten påpekade med kraft att riksdagen vid ett flertal tillfällen har krävt att fri konkurrens bör råda även inom barnoch ungdomstandvården. Ingela Thalén tar inte upp den frågan i sitt svar. Situationen är i dag sådan att trots att barntandvårdspengen har införts i några landsting fortsätter 80 % av ungdomarna mellan 20 och 25 år hos folktandvården medan 20 % går över till den privata tandvården. Detta medför att privattandläkarna får en allt äldre patientstock, eftersom huvuddelen av de unga stannar kvar hos folktandvården. Detta visar också att det är god kvalitet såväl i den privata vården som i folktandvårdens verksamhet. Nu har det gått så långt att även tjänstetandläkarna anser i dag att barn och ungdomstandvården bör släppas fri. Herr talman! Jag konstaterar med glädje att regeringen arbetar med konkurrensfrågorna. Det är bra att vi får en lösning på mervärdesskattefrågan. Men vad menar socialministern men att landstingen inte skall tvingas att införa särredovisning av tandvården? Riksdagen har med stöd av Konkurrensverket mycket klart tagit ställning i den här frågan. Det är då en socialdemokratisk majoritet som har fattat det beslutet, och jag instämmer självfallet i den åsikten. Är det inte dags att uppfylla riksdagens krav när det gäller konkurrensneutraliteten? Kan vi lita på att regeringen kommer med en proposition som ger både långsiktighet och en tandvårdsförsäkring som gynnar det fria valet hos såväl barn som vuxna? Det svar som socialministern har givit ger inte klart besked, men vi kan kanske få ett besked här.
Herr talman! Jag har för avsikt att i mitt inlägg koncentrera mig på frågan om konkurrensneutraliteten mellan folktandvården och privattandläkarvården. Är de åtgärder som socialministern anger i sitt svar på Sigge Godins interpellation tillräckliga för att skapa konkurrensneutralitet? Även om det är ett tappert försök, måste jag be socialministern att överväga följande. Det är av utomordentligt stor vikt att folktandvårdens monopol avseende barn och ungdomstandvården upphävs. Det är av utomordentligt stor vikt att etableringskontrollen försvinner. Det är av utomordentligt stor vikt att man inte inför två parallella ersättningssystem för tandvården. Jag skall kort utveckla varför jag tycker att just dessa åtgärder i de två första fallen bör vidtas och i det tredje inte bör vidtas. För det första: Om vi i Sverige skall ha tillgång till en privattandläkarkår är en ödesfråga för dessa tandläkare att de får möjlighet att konkurrera på lika villkor när det gäller barn ungdomstandvården. Folktandvården har en alldeles klar konkurrensfördel genom att den efter det att ungdomarna fyllt 20 år kan erbjuda dessa vuxentandvård. Det innebär att folktandvården hela tiden kan rekrytera nya patienter. Motsvarande möjligheter finns inte inom den privata vården, eftersom den mycket sällan kommer i kontakt med tandvårdssökande barn och ungdomar. För det andra: Etableringskontrollen hämmar utvecklingen inom den privata vården. Det är därför som vi den struktur som vi har inom privattandvården. Taxans konstruktion har naturligtvis också påverkat strukturen. Privattandvård i dag är småföretagande i dess rätta bemärkelse. De allra flesta privattandläkare arbetar ensamma, har en eller kanske en och en halv anställd och arbetar i ett eller i bästa fall två arbetsrum. Den som vill förändra och utveckla sin verksamhet för att anpassa utbudet till sitt klientel har inte möjlighet att göra det därför att det inte går att anställa ytterligare en tandläkare. När det sedan gäller de två parallella ersättningssystem som nämns i svaret vill jag påstå att premietandvård enbart gynnar folktandvården, eftersom den har en struktur som passar ett sådant system, men den har inte privattandläkarna. Om premietandvård mot all förmodan skulle vara möjlig att genomföra är jag ytterst tveksam - det var jag redan under den förra perioden - till att man kan lösa den civilrättsliga delen på ett tillfredsställande sätt. Om man genomför det inför man ytterligare ett konkurrenshämmande moment för privattandvården.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att tandvårdsorganisationen ju inte i första hand är till för producenterna utan för patienterna. Vi vill ha en tandvårdsorganisation som är sådan att man kan förebygga tandskador, främja tandhälsa och god tandstatus på lång sikt, alltså en livslång god tandhälsa. Tandvården skall vara organiserad så att det finns tillräckliga resurser för att de som har stora behov av tandreparationer och ständigt har särskilda behov av tandvård - handikappade och äldre människor med stora tandvårdskostnader - skall få den vård de behöver. När det gäller själva organisationen vill jag säga att jag anser att det bör finnas utrymme, ungefär som i dag, för privata vårdgivare inom tandvården. Men jag måste också slå fast att folktandvården är utomordentligt bra. Det är bekymmersamt att man för en diskussion om det som har varit basen för den goda tandhälsan i dag, nämligen den samordnade organisationen för barn och ungdomstandhälsovården. Folktandvården har varit ett utomordentligt verktyg för att se till att vi har fått en så bra tandhälsa. Nu har landstingen möjlighet att lägga ut barn och ungdomstandvården på entreprenad. Jag tycker att de skall ta den möjligheten. Så till de mera specifika frågorna. Sigge Godin hade som utgångspunkt producenterna, att vi skall se till att tandläkarna får arbetsro. Det är riktigt. Vi skall se till att vi får ett system för vuxentandvården som innebär att man får utrymme för nödvändiga besparingar. Vi skall ha en långsiktighet. Det känns därför ganska bra när både Sigge Godin och Liselotte Wågö säger att det måste finnas en bred och stabil majoritet i riksdagen så att vi inte får några tvära kast när det gäller tandvårdsorganisationen och försäkringssystemet. Jag tror att jag redan inledningsvis svarade på Sigge Godins fråga om barn och ungdomstandvården. När det gäller redovisningen frågade Sigge Godin om socialministern inte skall komma med förslag som tvingar landstingen att göra en särredovisning. Nej, inte på det sättet. Riksdagen har uttalat sin mening om att man skall ha särredovisning. Jag har i mitt svar sagt att jag tycker att man skall ha särredovisning och att landstingen skall se till att man verkligen gör en ordentlig och tydlig särredovisning så att man därmed tillgodoser Konkurrensverkets synpunkter på att det hela skall vara synligt, det skall vara lätt att jämföra och konkurrensneutralt. Både Sigge Godin och Liselotte Wågö var oroliga för att två ersättningssystem skulle innebära problem. Jag delar delvis den oro som Liselotte Wågö förde fram. Det är naturligtvis så att premietandvården som organisation är lättare att föra in i folktandvården, därför att folktandvården från början har en bred bas. Skälet till denna breda bas är att folktandvården också har skyldigheter och åtaganden som inte privattandvården har. Det hindrar inte att privattandvården, sett i ett längre perspektiv, kan utvecklas och organiseras så att man får fler yrkesgrupper och bredare service som passar alldeles utmärkt i en premietandvårdsorganisation. Av det skälet anser jag att det är bra med två olika taxor, inom ramen för ett gemensamt högkostnadsskydd, dvs. att privattandläkarna både kan ha åtgärdstaxa och gå in i en premietandvård. När det gäller de civilrättsliga frågorna är det naturligtvis min avsikt att komma till riksdagen med ett bra förslag som gör att man löser problemen, så att det inte skall uppstå några problem där.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att det självklart är så att om vi har bra producenter av tandvård är valfriheten mycket större för patienterna. Då har man goda förutsättningar, både inom folktandvården och inom privattandvården, att producera den tandvård som det svenska folket vill ha. Om man talar för tandläkarna innebär det inte att man inte talar för patienterna. Det är självklart patienten som står i centrum för oss. Har man dåliga producenter har man ingen möjlighet att producera en bra tandvård. Låt mig då gå till barntandvården. Sju landsting, 40 % av dem, utnyttjar i dag barntandvårdspengen. Men det har inte hänt någonting i de andra landstingen. Menar socialministern att det är acceptabelt? Kan man inte kräva att landstingen verkligen utnyttjar denna möjlighet? Samtidigt tycker tjänstetandläkare att det är rimligt i vårt samhälle att det finns en möjlighet att välja även för barn och ungdom. Är det rimligt att i det ansträngda ekonomiska läget inte utnyttja den konkurrens för att spara som ändå finns i barn och ungdomstandvården? Eftersom vi vet att kvaliteten är god på båda håll kan vi hävda det. Sedan vill jag ta upp en annan fråga. Hur ser socialministern på tandläkarutbildningen? Vi börjar få ett stort överskott av tandläkare. Vad kommer regeringen att göra åt det? Så tillbaka till konkurrensfrågorna. När riksdagen kräver särredovisning måste regeringen - också så här långt efter det att det kravet ställdes i denna kammare av bl.a. Socialdemokraterna - ta detta på allvar och se till att landstingen verkligen ordnar denna särredovisning. Det går inte att bara säga att det är skäligt att detta görs men att den saken, om de vill eller tänker göra detta, får vara upp till dem. Hur det hela skall lösas kan vi alltid diskutera. Det är alltså rimligt att man ser till att saken ordnas. Sedan tycker jag att socialministern kunde ha synpunkter på hur specialisttandvården skall ordnas i vårt land. I vissa delar av landet är ju det intressant även på den privata sidan.
Herr talman! Socialministern och jag har samma uppfattning när det gäller Folktandvårdens insatser för en god tandhälsa hos våra barn och ungdomar. Socialministern skall inte uppfatta mig så, att det skulle vara fråga om det ena eller det andra. Det är alltså både och som det är fråga om. Jag vill nämligen ha både en bra folktandvård och ett bra utbud av privattandvård. Jag är emellertid allvarligt oroad över att nuvarande tandvårdstaxa ger en orimlig arbetsbörda på grund av flera år med urholkad taxa. Dessutom har ersättningsnivåerna varit frysta i två år. Stressen är faktiskt stor ute bland våra privattandläkare. Nyinvesteringarna är lika med noll. I det perspektivet hyser jag mycket stor oro just för de två parallella systemen. Var skall privattandläkarna få utrymme för nyinvesteringar för att klara den struktur som socialministern säger skall kunna åstadkommas på sikt även i privattandvården? Jag tror att det kommer att dröja ganska länge. Dessutom tror jag att man mycket noga skall fundera på detta innan man tar steget och inför två parallella system. Jag är rädd för att två parallella system kan vara ganska kostnadsdrivande i tider då vi verkligen måste se över våra försäkringssystem, spara och se till att erforderliga insatser riktas till de bäst behövande i samhället. Vi har ju i riksdagen fattat beslut om att amalgamet på sikt skall försvinna. Det kommer att kräva investeringar även i privattandvården. Det kommer också att kräva utbildning. Därför är det oerhört viktigt att skapa möjligheter för privattandläkare att utveckla sin verksamhet. Jag är rädd för att de åtgärder som socialministern nu nämner inte är tillräckliga för att skapa den konkurrensneutralitet som verkligen är nödvändig. Har regeringen för avsikt att göra något när det gäller tandtekniska laboratorier och konkurrensen där? De tandtekniska kostnaderna visar sig vara oerhört kostnadsdrivande - kanske de mest kostnadsdrivande i dag i svensk tandvård.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om att det är god service och tandhälsa - inte produktionens organisation - som är utgångspunkten. Jag sade inledningsvis att jag tycker att det skall finnas utrymme för olika vårdgivare. Sigge Godin vill att jag på olika sätt skall pressa på beträffande landstingen. Men i landstingen, precis som här i riksdagen, kommer ju pressen från medborgarna och de politiska partierna. Om det finns ett starkt tryck i landstingen och en vilja att ha flera vårdgivare finns det ett utrymme där att också ha alternativa vårdgivare. Man skall kanske se hur det ser ut i landstingen. Man kan ju faktiskt vara ganska nöjd med verksamheten i de landsting där barn och ungdomstandvården inte har lämnats ut till annan vårdgivare än Folktandvården. Sigge Godin frågade återigen om jag skall kräva en särredovisning. Som jag uttrycker i mitt svar anser jag att det skall vara en särredovisning. Vidare utgår jag från att Landstingsförbundet hjälper landstingen och ser till att ett sådant underlag kommer fram att man faktiskt får en tydlig redovisning. Tydligare än så tycker jag inte att jag kan vara. När det gäller specialisttandvården har vi redan tidigare aviserat en översyn. Till Liselotte Wågö vill jag säga att det är riktigt att situationen under ett par år har pressat väldigt hårt. Det är också riktigt att risken finns att det har hållit tillbaka en utveckling som borde ha varit gynnsam på det här området. Just av det skälet är vi faktiskt angelägna om att kunna komma fram till ett beslut och om att under våren komma till riksdagen med ett förslag om en lagreglering som inte enbart innebär riktlinjer för att därefter komma tillbaka med en lagreglering. Det gäller alltså att nu komma med ett ordentligt förslag. Däremot delar jag inte uppfattningen om oron för de två olika systemen. Jag tror nämligen att det är just det som skapar möjligheter för privata vårdgivare att välja att dels få möjlighet att successivt utvecklas mot en premietandvård också inom den privata vårdgivarverksamheten, dels ha en åtgärdstaxa så att de så effektivt som möjligt kan välja mellan dessa båda system. Jag tror precis tvärtom, Sigge Godin och Liselotte Wågö, att det här är det allra bästa man kan göra för att åstadkomma en säker bas också för de privata vårdgivarna. När det gäller tandtekniska frågor är min tanke att detta skall bakas in i ersättningen. I frågan om den fria prissättningen har jag ännu inte tagit ställning. Men jag kan säga att jag nog lutar åt att det inte skall vara fri prissättning. Så några ord om kostnadseffektiviteten. Kostnaderna per behandlad patient i barn och ungdomstandvården har sjunkit med 25 % i fasta priser åren 1985-1991. För vuxna patienter - det gäller då både folktandvård och privattandvård - har kostnaderna ökat med 11,5 %. För Folktandvården minskade kostnaderna för vuxna patienter med 16 % i fasta priser under samma period. Det är klart att vi då anser att premietandvården skulle kunna ge skjuts åt en bra och effektiv verksamhet på båda områdena. Siffrorna talar ändå ett tydligt språk.
Herr talman! Jag kan förstå Ingela Thalén om hon i dag försöker krypa ur det här med konkurrensneutraliteten. Socialdemokraterna gjorde ju upp med Ny demokrati, som inte längre finns i Sveriges riksdag - därmed behöver man kanske inte kännas vid detta. Visserligen kan människorna ute i landstingen välja mellan privat och offentlig tandvård. Men det går inte till på det sättet, Ingela Thalén! Alla har vi varit hos tandläkaren. Därför vet vi hur det är. Har man en bra tandläkare, reflekterar man inte över något annat val. Men konkurrensneutraliteten måste faktiskt komma till stånd. Vi kan inte acceptera att landstingen hanterar dessa frågor som de vill. En enig riksdag har ju år efter år kommit med krav här. Då är det regeringens uppgift att leva upp till vad riksdagen säger. Det går inte att bara säga att människorna ute i landstingen inte tycker att det här är en viktig fråga och att det därför får gå som det går. Likadant är det med barn och ungdomstandvården. Riksdagen har gång på gång sagt att detta måste ordnas. Därför skall förslag självklart läggas på bordet, så att vi kan effektuera detta. Jag ser fram emot att socialministern funderar ett varv till för att se om det inte går att lösa de här frågorna. Om frågan om premietandvården skall upp på bordet här - och så verkar det vara - skall vi studera den frågan. Men vi i Folkpartiet har självklart kravet att det, innan vi studerar detta, skall finnas konkurrensneutralitet i de andra delarna. Barn och ungdomstandvården skall erbjudas över hela linjen. Det skall vara en särredovisning så att vi verkligen kan konstatera att inte vare sig statliga pengar eller landstingspengar oskäligt förrycker konkurrensen. Jag återkommer så till specialisttandvården. Det vore bra om socialministern hade synpunkter på om den också kan få ligga på privata tandläkare i de fall det är rimligt och bra. Den allt överskuggande frågan i dag är frågan om hur det går med tandläkarutbildningen. Skall vi fortsätta att utbilda så många tandläkare som nu är fallet, eller skall högskolor och universitet rätta sig efter riksdagens uttalande om att vi bör begränsa utbildningen?
Herr talman! Jag är mycket tacksam för de svar som jag har fått av socialministern. Det gläder mig att höra att socialministern är angelägen om att vi skall ha kvar den privata tandvården. Jag delar dock inte uppfattningen att premietandvården på sikt skulle gynna privattandvården. Jag tror att det är så, socialministern, att medan gräset gror, dör kon. Jag är mycket orolig för att den privattandläkarkår som vi för närvarande har är i utdöende eller för att vi på sikt kanske får en kår som enbart arbetar utanför taxesystemet och som vänder sig bara till landets mest besuttna, som kan betala hela kostnaden. Jag tror alltså att det är för tidigt att införa två parallella system. I så fall måste man samtidigt och parallellt vidta kraftiga åtgärder i åtgärdstaxan, så att en privattandläkare kan överleva på denna, om han eller hon av de två parallella systemen väljer åtgärdstaxan. Med nuvarande konstruktion är det i det närmaste omöjligt. Som jag tidigare sagt förhindrar detta också en utveckling mot att en privattandläkares verksamhet kan få en sådan struktur att denne kan ta till sig premietandvårdssystemet. Jag känner till bakgrunden till det här, eftersom jag satt med i beredningsgruppen för tandvården, och vet att man sneglade mycket på motsvarande plan i England. Man kan naturligtvis dra två paralleller, men den planen baserar sig på privattandvård, och vi har två sorters tandläkare. Utan värdering av någondera tror jag att det är svårt att införa ett sådant här system med den svenska konstruktionen, där fortfarande så stor andel tandläkare har anställning inom folktandvården. Jag tror att det är möjligt, även om det principiellt kanske är litet konstigt, att lägga en försäkringsrisk på vårdtagare. Jag tror att det är första gången som man i Sverige gör en sådan konstruktion. Jag nu inte sett det förslag till premietandvård som regeringen säkerligen kommer att presentera. Det var något åt det hållet på gång under den förra perioden, men jag vet inte om ni har tänkt i andra banor. Jag tror att det allvarligt att göra på det här sättet just nu när det gäller privattandvården. Det krävs litet andra åtgärder, och jag vädjar till socialministern att fundera noga innan man inför de här nyheterna.

Herr talman! Jag anser att jag i mitt svar vad gäller konkurrensneutraliteten har klarat ut att landstingen skall ta fram redovisningar, att de redovisningarna måste bygga på distinkta rutiner och tydlighet när det gäller vuxentandvård och att man också måste ta hänsyn till att det i dag finns åtaganden inom folktandvården - jag talar nu om barn och ungdomstandvården - som gör att man där har litet speciella skyldigheter. Jag tycker fortfarande att vi varken när det gäller specialisttandvård eller när det gäller barn och ungdomstandvård får glömma bort att det finns utrymme. Jag anser också att det är bra att det skall finnas ett utrymme, men jag anar efter Sigge Godins anföranden att Sigge Godin anser att riksdagen skall fatta ett lagtvingande beslut om en fri etablering för privata vårdgivare inom barn och ungdomstandvården. Riksdagen har tidigare inlett med att säga att landstingen skall kunna öppna för privata vårdgivare inom barn och ungdomstandvården. Jag tycker att det är bra och att landstingen skall ta på sig det ansvaret. När det gäller specialisttandvården skall vi se över både organisationen i dess helhet och finansieringen, så att vi får en samlad bild. Det finns privata vårdgivare också inom specialisttandvården, även om det skall erkännas att det är en mycket liten krets. Liselotte Wågö säger att det är för tidigt att införa två parallella system. Jag tycker inte det. Vi måste nu öppna möjligheterna för att skapa ett nytt sätt att långsiktigt stärka tandhälsan också hos vuxna. Jag anser att premietandvården är ett bra sätt att göra det. Som jag sade i ett av mina tidigare inlägg är jag medveten om att folktandvården när det gäller premietandvården genom sin bredare bas har det betydligt lättare, men det finns utveckling på gång inom området för privata vårdgivare som gör att jag tror att också de kommer att - även om det kan ta litet längre tid - få mycket goda möjligheter att vara bra vårdgivare inom ramen för ett premietandvårdssystem. Därför har vi också utrymme för två åtgärdstaxor. Jag tror inte att det skall bli särskilt komplicerat. Låt mig också säga att det i maj månad kommer en taxejustering för privattandläkarna. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag tycker att detta har varit en bra diskussion. Det kommer naturligtvis att finnas med många synpunkter när vi så småningom gör de sista skrivningarna till propositionen. Jag kan lova både Sigge Godin och Liselotte Wågö att detta protokoll kommer att läsas noga av dem som skall förbereda propositionen.

Herr talman! Birgitta Wistrand har till mig ställt tre frågor rörande Bromma flygplats framtid. Den första frågan gäller om jag avser att stödja en avveckling av Bromma flygplats. Den andra frågan är vem som skall stå för avvecklingskostnaderna och saneringen av området. Den tredje frågan är om staten, i det fall Bromma flygplats läggs ned, kommer att medverka till att Stockholmsregionen får en andra flygplats. Som Birgitta Wistrand nämner i sin interpellation finns för närvarande ett markupplåtelseavtal om 16 december 1994 att "Bromma flygplats snarast möjligt skall avvecklas". Kommunstyrelsen har till följd av detta begärt att få inleda förhandlingar med staten med denna inriktning. Regeringen har gentemot staden visat en öppen attityd till att genomföra analyser av möjligheterna till en förtida avveckling av Bromma flygplats jämfört med gällande markupplåtelseavtal. Den närmare utformningen av en sådan analys bereds för närvarande inom regeringskansliet. I avvaktan på att denna analys genomförs är det ännu för tidigt att svara på Birgitta Wistrands frågor om eventuella avvecklingskostnader och ersättningar för Bromma flygplats.
Herr talman! Jag får börja med att tacka kommunikationsministern för svaret, men jag blev både ledsen och bekymrad och kanske t.o.m. litet arg när jag fick det. Jag tycker inte att jag har fått svar på mina frågor. Jag anser att detta är en allvarlig fråga, som har ekonomiska konsekvenser inte bara för staden utan också för landet. Den har oerhörda konsekvenser för en rad medborgare ute i landet, och den har också stora ekonomiska konsekvenser för en rad svenska och utländska företag. Jag tycker dessutom att det här sättet att bryta ingångna avtal är oroande. Jag skulle på nytt vilja måla upp situationen för kommunikationsministern. Det finns faktiskt ett avtal som slöts förra året och som skulle gälla till år 2011. Vi vet i dag också att Arlanda har oerhörda kapacitetsproblem. Man har där brist på s.k. slots, dvs. startoch landningstillfällen, särskilt när det gäller högtrafik. Bromma har vidare tjänat som en bra avlastning för Arlanda. Vi vet också att den tredje landningsbana som byggs är i första hand avsedd för utlandstrafiken. Jag måste här ta upp min första fråga igen. Anser kommunikationsministern att Stockholm behöver ha två flygplatser? Anser kommunikationsministern vidare inte att den villkorade utredningen om det nya avtalet för 2011 bör tillsättas, så att vi får flygkapaciteten i Stockholmsområdet utredd? I anledning av den frågan vill jag också gå vidare och säga att vi i och med att avregleringen kom till stånd har fått en rad flygförbindelser från hela Sverige med nya företag. Ser kommunikationsministern Bromma flygplats som en kommunal eller regional angelägenhet, som det har stått i några tidningar, eller är det en statlig angelägenhet? Vilken synpunkt har kommunikationsministern? Har kommunikationsministern tänkt igenom vad det betyder att bryta avtalet? Det står i svaret att man skall analysera frågan, men är det en framkomlig väg att bryta ett avtal som löper så långt fram? Det finns också säkerhetsproblem när det gäller att avveckla Arlanda. Den mindre tunga trafik som i dag går på Bromma har ingen plats om Bromma läggs ned. Det betyder att varken affärsflyg eller ambulansflyg får en ordentlig plats att landa på. Det betyder också stora svårigheter för skolflyget, som då inte heller har någon möjlighet att fungera. Det är oerhört viktigt att också få ett svar på frågan om säkerhetsaspekterna. En annan fråga som jag tog upp gäller om vi verkligen har råd att lägga ned Bromma i det ekonomiska läge som landet i dag befinner sig i. Det blir inte bara kostnader för att sanera Bromma flygplats, utan i så fall också för att härbärgera trafiken. Det gäller också att betala för brutna avtal. Faktum är att Bromma numera är en verksamhet som går med vinst. Tidigare gick den med förlust. Det är intressant att se hur särskilt finansborgarrådet använder sig av Bromma. Det skall naturligtvis inte kommunikationsministern svara för, men jag har ställt en fråga i ett annat sammanhang. Det gäller E 18. Anser kommunikationsministern att det är möjligt att också avstänga vägar plötsligt? Kan vi förvänta oss det också?

Herr talman! Efter att ha läst svaret och lyssnat på statsrådets uppläsning av detsamma i kammaren i dag måste jag säga att jag ifrågasätter hennes kompetens som statsråd. I samband med Estonia utmärkte hon sig i alla fall inte positivt. I taxifrågorna var det inte bättre. I cirkusen kring utnämningar har hennes departement under den senaste tiden faktiskt inte varit något föredöme - tvärtom. Herr talman! Jag delar helt och fullt de åsikter som Birgitta Wistrand har fört fram om Bromma. Jag tycker att det är svagt att ett statsråd gömmer sig bakom hänvisningar till kommande utredningar. Det är typiskt för ett svagt statsråd. När man har dåligt på fötterna säger man att man inte kan diskutera enskilda fall, men när man har bra på fötterna kan man gärna frossa och verbalisera även kring de mesta enskilda fall. Herr talman! Jag deltar i debatten därför att jag varje vecka flyger mellan Malmö och Bromma. Även Birkabor som åker till Skåne tycker att Bromma är ett mycket bra alternativ. Herr talman! Jag tycker att debatten om Bromma flygplats visar att det tyvärr i Sverige finns alltför många politiker som i valtider lovar mycket, men som vet om att de inte har resurser till detsamma. Det finns ingen i dag som har pengar för att betala en ny flygplats i Stockholmsregionen. Men när det gäller valet har man inga hämningar. Man tänker att det kommer en dag i morgon då valet är klart. Då kan man strunta i vad man har sagt tidigare. Jag tycker ändå att det är konstigt att statsrådet inte vågar säga vad hon egentligen tycker om Bromma. Om jag inte missminner mig helt hade statsrådet som riksdagsman och politiker faktiskt synpunkter på Bromma flygplats. De kunde hon torgföra här i dag utan att riskera att bli beskylld för ministerstyre. Brommaflygen är ytterst miljövänliga. Man har i dag mycket skarpa miljökrav på de flygplan som skall landa på Bromma. De uppfylls. Det sparar tid, och det sparar miljön. Det är inte helt oväsentligt, herr talman, vad Brommaborna egentligen tycker. Jag har sett en del undersökningar under senare tid som om jag inte minns helt fel visar att majoriteten av Brommaborna faktiskt inte är negativa till att flygplatsen finns där den finns. Man pratar om att Bromma skall vara ett bostadsalternativ. Jag sitter i bostadsutskottet och vet att om det är någonting vi saknar så är det pengar till att bygga nya bostäder. Jag tror inte heller att Stockholms stad på relativt kort sikt har pengar att bygga bostäder på detta område. Visst kan man flytta den tunga trafiken från Bromma till Arlanda. Det kan man lösa på en eftermiddag. Men skolflyget, privatflyget och taxiflyget får fortfarande inte lov att landa på Arlanda. Då måste man prestera en ny flygplats i Stockholmsregionen. Vem har pengar till det, fru statsrådet? Vem kan betala en sådan satsning? Jag tycker att fru statsrådet skall vara realist och låta Bromma vara kvar.
Herr talman! Birgitta Wistrand ställde en stor mängd frågor. Jag tycker på det hela taget att det var berättigade frågor. Det är just det som är anledningen till att det är viktigt att göra denna ordentliga analys innan man tvärsäkert kan säga exakt hur saken skall lösas. Bakgrunden är att Stockholms fullmäktige har fattat ett beslut där man begär att staten skall medverka till att avtalet förkortas. Som jag sade i svaret tidigare har vi från statens sida - det är Luftfartsverket som är statens arm i detta - sagt att vi är beredda till en diskussion för att se vilka lösningar man kan få fram på de problem som vi alla inser måste lösas. Det är riktigt att en nedläggning får ekonomiska konsekvenser. Man behöver verkligen analysera hur man skall lösa de ekonomiska konsekvenserna. Det finns en del andra saker i det som Birgitta Wistrand sade som jag redan nu tycker att jag kan bemöta, bl.a. Arlandas kapacitetsproblem och tredje banan. Tredje banan skall enligt planerna komma till 1999. Förmodligen blir det en förskjutning på något år, men det är ändå rätt så kort tid kvar. När tredje banan kommer blir det utrymme för fler flyg. Även om banan kommer att användas för utrikesflyg blir det ändå ett större kapacitetsutrymme. Man kan naturligtvis diskutera hur det skall användas. Det är väl ingen som tror att det skulle gå att avveckla Bromma innan tredje banan har kommit till stånd? Jag tror att vi alla skall vara så realistiska. Detta är en av de saker som behöver analyseras. Birgitta Wistrand talade också om villkoren för utredningen. Den förra regeringen förberedde en utredning, men den tillsattes aldrig. Den analysgrupp som vi nu förbereder och som kommer att vara klar inom de allra närmaste veckorna har uppdraget att titta just bl.a. på de frågor som den borgerliga regeringen också hade funderingar kring. Sedan frågar Birgitta Wistrand om man kan bryta ett avtal. Det handlar inte om att bryta ett avtal om båda parter är överens om det. Avtalet är mellan staten och staden, och skulle båda parter bli överens så handlar det inte om ett avtalsbrott. Sedan gällde det skolflyget och affärsflyget. Det är några av de saker som skall lösas. Var skall denna del av flygtrafiken placeras? Jag har sagt att statens primära ansvar naturligtvis är linjeflyget. Jag ser inga större problem att placera linjeflyget på Arlanda. Däremot ser jag vissa problem när det gäller affärsflyget och skolflyget. Både staten och staden måste naturligtvis konstruktivt medverka till hur det skall lösas. Bland alla de invektiv som Sten Andersson uttryckte kan jag skönja en fråga. Det var vad brommaborna egentligen tycker. Brommaborna har i en stor brevskörd till mig talat om vad de tycker. Men primärt är det Stockholms kommuns fullmäktige som har begärt att vi skall diskutera den här saken. Jag har den respekten för fullmäktigeförsamlingen i Stockholm att jag litar på att de representerar dem som har valt dem.